Herr talman! Arbetsmarknadsministerns goda ord om den kloka riksdagen får väl knappast stå oemotsagda. Jag skulle vilja turnera dem och säga: Ju längre arbetsmarknadsministern har talat här i debatten i riksdagen, desto klokare har det blivit. Sensmoralen skulle vara att det skulle vara till fördel om arbetsmarknadsministern umgicks mer med arbetsmarknadspolitikeririksdagen och möjligen höll tillbaka umgänget på annat håll— jag tror att det skulle leda till de goda beslut som statsrådet nu säger att vi har fattat. Jag tar också fasta på det Anna-Greta Leijon sade om att en placering i ungdomslag inte får bli en defensiv placering, utan att det gäller att gå vidare. Jag har tidigare registrerat att ungdomslagen på det sättet i god och djup mening kan bli en verklig ungdomssluss. Sedan har jag också, herr talman, glatt mig åt beskedet att försäkringsfrågorna har lösts i veckan. Jag menar att det leder fram till ökade möjligheter för små arbetsplatser, dvs. i detta fall de enskilda arbetsplatserna, att komma i fråga. Jag tror, precis som jag sade i mitt första inlägg, att det är på detta område som vi har möjligheter att expandera. I många kommuner har man nämligen ”dammsugit” för att få fram det som finns att hämta — nu gäller det att kunna gå vidare. Som det sagts här tror jag att även om vi kan få fram fler arbetsplatser på den öppna arbetsmarknaden — vilket f.ö. är en nåd att stilla bedja om — kommer det ändå att finnas människor, en hel del av dem unga, som har svårt att få ett fotfäste och som behöver särskilt stöd när de skall kliva ut på arbetsmarknaden. Därför tror jag det är viktigt dels att föra en aktiv arbetsmarknadspolitik, dels att se över de instrument som den innehåller.

Herr talman! Ja, det var möjligen en klok riksdag — det kan jag instämma i. Men jag vill returnera med att säga att det då är en klok arbetsmarknadsminister som ger nya besked i riksdagen i dag. Den slutgiltiga bekräftelsen på klokskapen vore att nu ge oss besked om lärlingsutbildningen, denna viktiga del i överenskommelsen. Det går inte att från regeringens sida gång på gång gå upp i kammarens talarstol utan att svara på den här frågan: Blir det eller blir det inte en utbyggd lärlingsutbildning i enlighet med överenskommelsen? — ja eller nej! Det sitter många representanter från olika kommuner och försöker ta del av vad vi säger i riksdagen i dag — bl.a. från Sollentuna kommun, där man har haft mycket stora bekymmer och där man under hand av länsarbetsnämnden och arbetsmarknadsstyrelsen fått reda på att det inte är någon idé för kommunen att placera ungdomar i enskild sektor, eftersom det ändå inte skulle bli någon placering där. Man har nu, vilket jag hoppas att arbetsmarknadsministern kan bekräfta, fått nya besked. Man kan vända sig till länsarbetsnämnden och AMS igen och under hand få nya besked. Herr talman! När det gäller omfattningen vill jag peka på att det inte bara är att sjunga jubelsånger över varje tusental ungdomar som får möjlighet att vara i ungdomslag, för det skapar förvisso en del bekymmer som vi kanske inte var fullt medvetna om från de fyra partier som träffade överenskommelsen. BI. a. visade det sig att genom att man placerade alla i offentlig sektor är det nu oerhört svårt för kommunerna att ge teknikstuderande praktikplatser för den obligatoriska praktik som de skall ha för att kunna fullfölja sina utbildningar. Det visar sig att det börjar bli problematiskt för de här fria projekten — ”Ring så springer vi”, osv. — att få uppdrag från den offentliga sektorn, dvs. från kommuner och landsting. Jag är alldeles övertygad om att det kommer att dyka upp ytterligare problem. Vi skall nog vara litet nyanserade när vi talar om omfattningen. Enligt min uppfattning, och jag har en känsla av att det gradvis håller på att bekräftas, är ungdomarnas tillgänglighet på arbetsmarknaden av avgörande betydelse för deras möjligheter att få jobb. Därför måste vi hantera ungdomslagen med utomordentlig försiktighet i den delen så att vi inte får inlåsningseffekter. Slutligen vill jag återkomma till något som har diskuterats utomordentligt litet i dagens debatt, nämligen avtalsfrågorna. Blir det någon gemensam överläggning med arbetsmarknadens parter, eller har arbetsmarknadsministern frånträtt sin tidigare uppfattning som hon dokumenterat i uttalanden och annat, att vi behöver lägre ungdomslöner? Ge oss nu ett besked om lärlingsutbildningen! Jag skall helt nöjd lämna den här debatten om arbetsmarknadsministern går upp i talarstolen och säger: Ja, vi ställer upp bakom moderaternas förslag, som ligger på riksdagens bord, om ytterligare några tusen lärlingsplatser.
Herr talman! Det finns förvisso problem, och det kommer säkert att finnas nya problem som vi inte har fantasi nog att förutse i dag. Men om vi skall ägna oss åt att bara diskutera dem, blir det ganska lätt en situation där vi drabbas av handlingsförlamning. Jag tycker att den här första tiden av en fungerande ungdomslag har visat vad det betyder när människor förmår att resa sig ur den här problemsituationen och ta sig an verkligheten på ett positivt sätt. Man skall inte glömma problemen och stoppa undan dem, men man kan inte låta dem ta överhanden. Till sist: Bengt Wittbom vet lika väl som jag att det är Lena Hjelm-Wallén som har ansvaret för lärlingsutbildningen, och därför kan jag inte kommentera den utöver vad jag har gjort här tidigare i dag.

Herr talman! I morse ringde jag till den som i vårt län har hand om ungdomslagen. Jag frågade honom: Om du spontant skall ge dina intryck av ungdomslagen, vad säger du då? Han svarade genast: Jag är mest förvånad över att det har gått så lätt att få fram meningsfull sysselsättning. När jag nu lyssnade till Bengt Wittbom och hörde hans höga tonläge var det naturligt att jag mot bakgrund av mitt samtal med arbetsförmedlaren frågade mig: Vem är det som jagar Bengt Wittbom? Vad ligger bakom allt det här? Vem är Bengt Wittbom rädd för? Varför vill han krypa ur överenskommelsen? Sakfrågorna kan ju inte vara anledningen till hans höga tonläge. När vi i utskottet träffade överenskommelsen sade vi bl.a. — och vi uttryckte det klart och tydligt — att vi hade förståelse för att de delvis nya förutsättningarna kunde leda till svårigheter inledningsvis. Jag vill poängtera att även sju veckor kan räknas till inledningsskedet. När beslutet om ungdomslagen togs kunde väl inte ens de mest optimistiska ana att sex veckor senare skulle ca 22 000 ungdomar ha engagerats i ungdomslag. Vad som skett visar att det fanns ett stort behov av ett nytt arbetsmarknadspolitiskt instrument för att ge ungdomarna en chans att komma ut på arbetsmarknaden. Det visar också att det fanns en beredskap hos kommuner och arbetsförmedlingar. Jag vill framhålla att även i detta fall är framgången med ungdomslagen helt beroende av det engagemang som fanns hos de enskilda individer som har haft att omsätta lagen i praktisk verklighet. Efter de erfarenheter jag har fått ta del av är jag personligen överraskad över att det har gått så bra. I Norrbotten hade för en vecka sedan ca 1400 ungdomar fått arbete i ungdomslag. Som en följd av ungdomslagen hade också 350 fått anställning med rekryteringsstöd — och detta i ett län där man har haft ytterst svårt att över huvud taget placera en enda ungdom utan arbetslivserfarenhet. Jag hade före lagens tillkomst ett sammanträffande med flera arbetsförmedlare. En av dem var litet skeptisk då det gällde i vilken utsträckning ungdomarna skulle komma att acceptera lagen. När jag träffat honom nu efteråt, har han varit positivt överraskad. Dels hade man i hans kommun fått fram flera platser än man hade ungdomar, dels hade man dessutom kunnat placera alla. Ingen hade varit ovillig att ta ett jobb, utan alla var mycket glada över att komma ut ur den förödande arbetslöshetssituation som de hade upplevt. Den här arbetsförmedlaren var också glad och tacksam över att han personligen hade givits möjlighet att aktivt bidra till att en stor grupp ungdomar fått arbete. Det är psykiskt mycket ansträngande för en arbetsförmedlare att försöka slussa ut ungdomar utan arbetslivserfarenhet på en mycket hård arbetsmarknad. Det personliga engagemanget hos dem som arbetat med lagen har varit stort på många håll, och nu får de se resultat av sin möda. Lagen kom till av omtanke om ungdomarna. Ungdomarna fick en chans. De har utnyttjat chansen, och de flesta har med liv och lust och engagemang gått in för att reda upp sin egen situation och sina kamraters situation. Jag skulle vilja uppmana Bengt Wittbom att tänka på detta när mörka orosmoln kommer farande över honom. Jag tycker också att Bengt Wittbom borde vara glad över att han här i riksdagen har medverkat till att lagen kom till. Den har ändå gett så många ungdomar en chans och betytt mycket för dem. Sedan kan det hända att någon är besviken över att moderaterna inte vandrade vidare med vpk, men det positiva för ungdomarna borde väl ändå litet grand balansera det som kan vara negativt ur den synpunkten att man vandrar en egen väg — eller hur, Bengt Wittbom? Det är givet att alla 22 000 kanske inte upplever sin situation som helt positiv. Men sammanfattningsvis har det kommit fram oerhört litet negativism hos ungdomar, arbetsförmedlare och kommuner. Ändå har det krävts en mycket stor extra arbetsinsats för att få alla planer att fungera. De flesta har visat att de med glädje gör en kraftansträngning för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Säkerligen är denna inställning grundad på den stora oro för ungdomens framtid som har funnits hos de många människorna — och som också var orsaken till lagens tillkomst.

Herr talman! Vi är inte, Frida Berglund, ledsna för överenskommelsens skull eller för att vi i riksdagen fått vara med och konkret påverka ett beslut. Det är inte så ofta som vi har den möjligheten när socialdemokraterna regerar. Då är det mest föredragningar, yrkanden och voteringar—t.o.m. på områden där vi faktiskt är överens. Det går ibland så fort att man inte ens upptäcker det. Vad vi är bekymrade över är det faktum att en väsentlig del i överenskommelsen inte fullföljs. Jag hade förstått er argumentation litet bättre, om ni hade lämnat den gymnasiala lärlingsutbildningen i den omfattning som den hade i budgetpropositionen. Men det har ni inte gjort, utan ni har minskat den. Jag måste fråga mig hur ni i rimlighetens namn kan inbilla er att vi skall stå här och sjunga regeringens höga visa när ni på ett så flagrant sätt har visat att ni inte bryr er om den delen av överenskommelsen och riksdagens uttalande. Jag kan, Frida Berglund, förstå att arbetsmarknadsministern tar chansen att igen glida undan genom att säga: Lärlingsutbildningen är inte vi i arbetsmarknadsdepartementet ansvariga för. Ja, det är inte vi i arbetsmarknadsutskottet heller. Men det gör inte allvaret i riksdagens uttalande eller i den överenskommelse som bl.a. Frida Berglund och jag har träffat mindre. Ni måste förstå att om ni inte lämnar ett klart besked om vad som kommer att hända med lärlingsutbildningen har ni naturligtvis minskad trovärdighet — i alla fall vad gäller oss — när vi skall diskutera arbetsmarknadspolitiken i framtiden. Det är på det viset. Eftersom arbetsmarknadsministern inte vill svara måste jag vända mig till Frida Berglund: Får vi ett besked om lärlingsutbildningen? Om vi inte får ett besked om att den kommer att byggas ut i enlighet med vad riksdagen uttalade i överenskommelsen, har vi all anledning att också i fortsättningen vara utomordentligt försiktiga med att för framtiden bli lurade av socialdemokraterna. Det är faktiskt detta som det handlar om. Välkommen upp i talarstolen, Frida Berglund, och ge oss ett besked om lärlingsutbildningen!

Herr talman! Jag hade aldrig väntat mig att Bengt Wittbom eller någon annan moderat skulle sjunga regeringens höga visa. Men Bengt Wittbom borde kanske ha litet självbevarelsedrift och inte så hårt angripa den ungdomslag som han i riksdagen har varit med om att stödja. Många av Bengt Wittboms partikamrater och vänner ute i periferin upplever faktiskt ungdomslagen som mycket positiv. De som i kommunerna har haft att ta ställning till dessa frågor och de som på ett mycket konkret plan jobbar med ungdomsarbetslösheten känner en oro — de må vara moderater eller tillhöra något annat parti. Här har de fått ett instrument att arbeta med och det har de upplevt som positivt. Innebörden av den överenskommelse som vi har träffat kommer man lättast underfund med genom att läsa texten i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Det vi sade är följande: ”Från de synpunkter arbetsmarknadsutskottet har att företräda är det önskvärt att en ytterligare utbyggnad kommer till stånd redan under innevarande budgetår i den utsträckning detta visar sig vara praktiskt möjligt.” Det är den överenskommelse som vi har träffat. Då vill jag säga till Bengt Wittbom att han skulle göra lärlingsutbildningen en stor tjänst, om han gick ut och försökte tala om för de berörda att de skall utnyttja de platser som finns. Jag såg ett TV-program där en av Bengt Wittboms partivänner pratade vitt och brett om att man borde ha lärlingsutbildning. Han var från Borlänge i Kopparbergs län. Jag tog kontakt med länsskolnämnden i Kopparbergs län och undrade om man där inte hade kvar något av sin lärlingsutbildningskvot. Jag fick svaret att man aldrig har utnyttjat kvoten för lärlingsutbildning. Det finns en skriftlig överenskommelse, och det är ingenting som säger att någon har frångått den. Men, Bengt Wittbom, gör en insats för lärlingsutbildningen — gå till dem som kan anordna sådan utbildning och se till att platserna utnyttjas, innan ni hojtar efter fler!

Herr talman! Om det är något parti i den här riksdagen som har gjort något för lärlingsutbildningen så är det moderata samlingspartiet. Jag förstår att Frida Berglund och socialdemokraterna känner sig lätt pressade av den debatt som de, vilket vi känner väl till, möter också i sitt eget parti i denna fråga. Jag kan förstå Frida Berglunds sätt att resonera. Socialdemokratin har ju skaffat sig ett nytt språkbruk. Högre budgetunderskott påstås vara lägre budgetunderskott, rekordhög arbetslöshet påstås vara minskande arbetslöshet, färre lärlingar påstås vara fler lärlingar, så det är klart att resultatet av debatten inte kan bli annorlunda. Kommer man överens med moderata samlingspartiet om att hantera lärlingsutbildningen precis i enlighet med det som Frida Berglund citerade ur arbetsmarknadsutskottets betänkande skall man vara utomordentligt skicklig om man skall kunna vrida det till att man fullföljer överenskommelsen. Det är möjligt att ni så har vant er vid att behandla parter i överenskommelser så pass vårdslöst att ni inte bryr er så mycket om denna fråga. Arbetsmarknadsministerns ovilja att lämna besked och Frida Berglunds sätt att snurra runt när det gäller att vi inte skall hojta om lärlingsutbildning är ett besked om att det tyvärr har gått så långt med socialdemokraterna. Herr talman! Jag har arbetat kommunalt under ett antal år och jag har samarbetat med socialdemokrater i ungdomsarbete vid många, många tillfällen. Jag har haft den erfarenheten att om man kommer överens med en socialdemokrat står han fast vid den överenskommelsen. Det har alltid varit tryggt att veta detta, för det är inte alltid så lätt att komma överens eftersom vi står så pass långt ifrån varandra. Den här uppfattningen har vi haft skäl att revidera då vi har sett hur socialdemokraterna har brutit andra överenskommelser. Nu har vi fått en utomordentligt god lärdom själva här i riksdagen. Kommer man överens med socialdemokraterna om att lärlingsutbildningen skall byggas ut, då går socialdemokraterna hem till kanslihuset och drar slutsatsen att de i stället skall minska lärlingsutbildningen. Det förhåller sig precis så som jag sade i mitt första inlägg: Ni tycker inte om lärlingsutbildningen, ni vill inte bygga ut lärlingsutbildningen och ni tycker att det är otäckt att ha fått detta riksdagsuttalande på halsen. Men, snälla Frida Berglund, om ni vill ha något samarbete i framtiden, var hyggliga och försök i alla fall att följa de ambitioner som riksdagen uttalat sig för! Såsom riksdagen uttryckte sig beträffande de ambitionerna kan aldrig fler bli färre — det är en fullständig omöjlighet. Vi väntar nu, herr talman, på att riksdagen skall behandla det förslag om en ökning av antalet lärlingsplatser som vi har lagt på riksdagens bord. Då får socialdemokraterna sin sista chans att bevisa att de står kvar vid överenskommelsen.
Herr talman! Från socialdemokratins sida har vi sagt att lärlingsutbildningen är ett komplement till annan gymnasial utbildning. Det är alltså inte på något sätt fråga om att ”snurra runt”. Vad jag ville säga var att det är viktigt att skapa opinion för sina åsikter. Men Bengt Wittbom försöker här komma ifrån en överenskommelse. Ju mer jag lyssnar på Bengt Wittbom, desto klarare framstår det att vad saken gäller är att Bengt Wittbom inte vill stå för vad han har skrivit under. Han försöker komma ifrån det genom att hävda att han anser att det varit praktiskt möjligt att göra mera, men den frågan har inte vi haft att ta ställning till. Ungdomslagen kom till för att ungdomarna skulle få en chans att komma ut på arbetsmarknaden. Under den korta tid lagen varit i kraft har 22000 ungdomar fått en sådan chans och utnyttjat den. Jag har träffat många av dem, och de har med glädje talat om att de nu kommit ur den situation med arbetslöshet som många av dem upplevt som förnedrande. Jag tycker därför inte att moderaterna kan använda ungdomslagen som grund för att skapa opinion för sin inställning till lärlingsutbildningen. Ungdomslagen har kommit till för ungdomarnas skull, och jag tycker att Bengt Wittbom skall vara glad över att han har varit med om att ställa sig bakom den här i riksdagen. Känn litet glädje över att så många ungdomar kommit ut på arbetsmarknaden! Ni har talat om ungdomsgarantin under väldigt många år. Det blev bara ord — det skapades inte särskilt många jobb därigenom. Nu har ändå 22 000 ungdomar kunnat komma bort från en meningslös tillvaro, och de har en chans att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Det visar bl.a. de 250 rekryteringsplatserna i Norrbotten, där man inte på mycket länge har haft möjlighet att anställa någon utan arbetslivserfarenhet.

Herr talman! Jag måste få delta med ett litet inlägg i denna debatt, just därför att den berör ungdomslagen. Gävleborgs län har under en lång tid haft hög arbetslöshet. Endast Norrbottens län har haft fler arbetslösa. Men trots att Gävleborgs län fortfarande är bland de hårdast drabbade länen i Sverige och trots att antalet sysselsatta i s.k. arbetsmarknadspolitiska åtgärder är väldigt stort, är de lediga jobben nu fler och varslen betydligt färre än vid samma tid förra året. Detta kommer sig av den satsning man gjort på främst ungdomslag och rekryteringsstöd. Om man tar del av den nyligen framtagna statistiken från AMS beträffande ungdomslagen, finner man att mitt län ligger mycket väl framme när det gäller ungdom i arbete i ungdomslag. Efter de 55 dagar som lagen funnits har vi 1419 ungdomar i ungdomslag. Det är den högsta siffran i landet. Som god tvåa kommer Kopparbergs län, och därefter kommer Stockholms län. Det har sagts mig att många ungdomar har kommit in på sitt första val. Ungdomslag — en tillfällig lösning i väntan på ett riktigt jobb på den öppna marknaden — är en inskolning i arbetslivet från passiviserande arbetslöshet. En flicka sade till mig: Om jag inte haft ungdomslaget skulle jag inte kommit upp på morgonen. Nu vet jag att jag har någon eller några som väntar på mig. Jag har även mött föräldrarnas reaktion och deras tacksamhet för ungdomslagens tillkomst. Att deras ungdomar har fått något meningsfullt att fylla sin tidigare sysslolösa tillvaro med visar de idel tacksamhet för. Att det sedan, som det har sagts tidigare här i dag, kan finnas problem är helt naturligt. Det speglar ju vardagslivet för oss alla. Vi skall emellertid komma ihåg att många ungdomar är ovana vid livet ute på arbetsmarknaden. De är ovana att arbeta i grupp, att passa tider. De är ovana vid de hänsyn man måste ta, men tack vare ungdomslagen får de under en tid möjlighet till en fin inskolning på det här området. Vad skulle de här ungdomarna göra i dag om de inte hade ungdomslagen? Kanske skulle de sova halva dagen eller driva ute på stan. Vad är fritid för den redan sysslolöse? Herr talman! Nu skall vi se framåt, och vi bör komma ihåg att det första jobbet sällan är det sista. Med ungdomslag i botten kommer många problem att vara avklarade vid ingången i ett arbete på den öppna marknaden för våra ungdomar.

Herr talman! Jag vill anmäla att Sonja Rembos interpellation, efter överenskommelse med interpellanten, kommer att besvaras måndagen den 2 april.

Herr talman! Lars Tobisson har i en interpellation frågat om jag anser att statens utlandsupplåning bör få överstiga underskottet i bytesbalansen och var i så fall gränsen bör dras. Låt mig omedelbart säga att jag inte är någon vän av statlig upplåning utomlands utan tvärtom gärna skulle se den upphöra i morgon dag om detta vore möjligt. Men jag måste säga att jag finner det något svårsmält att undervisas om utlandsupplåningens vådor av Lars Tobisson. Lars Tobisson företräder ju ett parti som under de borgerliga regeringsåren verksamt bidragit dels till att en statlig utlandsupplåning över huvud taget inleddes, dels till att den kommit att anta en så betydande omfattning. T interpellationen talas om behovet av normer för statens utlandsupplåning och hänvisas till det mål som påstås ha väglett de borgerliga regeringarna, nämligen att nettoupplåningen inte skulle överstiga underskottet i bytesbalansen. Om det fanns något sådant mål, så kan man konstatera att det inte uppfylldes vare sig 1978 eller 1980, två av de år då moderaterna innehade ekonomiministerposten och hade huvudansvaret för den statliga utlandsupplåningen. Jag måste vidare påminna Lars Tobisson om att de socialdemokratiska regeringar som satt vid makten fram till 1976 tillämpade en lika enkel som sträng norm i det här sammanhanget, nämligen att någon statlig utlandsupplåning över huvud taget inte fick förekomma. Den begränsade utlandsupplåning som över huvud taget bedrevs under några år före regimskiftet 1976 bedrevs huvudsakligen av svenska företag som lånade till produktiva investeringar. Vid regimskiftet 1976 hade Sverige totalt sett ingen utlandsskuld utan tvärtom en nettobalans gentemot utlandet. Det borgerliga makttillträdet 1976 innebar en radikal kursändring i detta avseende. Då inleddes en statlig upplåning som skapade en betydande statlig utlandsskuld. Att statens utlandsupplåning blev så omfattande berodde dels på att det totala lånebehovet ökade genom växande bytesbalansunderskott, dels på den katastrofala ökningen i budgetunderskotten. Budgetunderskotten medförde att kreditmarknaden översvämmades med likviditet, så att det bara var staten som hade något behov att låna utomlands. Vid årsskiftet 1982-1983, efter regimskiftet, uppgick den statliga utlandsskulden vid då aktuella valutakurser till nära 100 miljarder kronor, detta i förening med ett bytesbalansunderskott som för 1982 uppgick till 22,5 miljarder kronor. I denna situation hade vi inte något val utan tvingades fortsätta utlandsupplåningen både för att täcka underskottet i bytesbalansen och för att klara omsättningen av den utestående skulden. Men vårt mål är att så snart som möjligt upphöra med utlandsupplåningen. Den ekonomisk-politiska strategi som vi nu följer sedan ett och ett halvt år siktar till att eliminera det strukturella bytesbalansunderskott vi dragits med länge. Det är dessutom önskvärt att uppnå ett visst överskott i bytesbalansen för att möjliggöra att utlandsskulden successivt amorteras ned. Ännu en tid måste vi fortsätta att låna. Frågan är då hur mycket. Någon i förväg bestämd regel för detta har inte lagts till grund för upplåningen. Jag vill också ifrågasätta om det är meningsfullt att uppsätta som mål att statens utlandsupplåning i alla lägen skall uppgå till högst bytesbalansunderskottet. En sådan restriktion måste vägas mot andra mål för den ekonomiska politiken. Det kant.ex. ibland vara lämpligt med ett visst privat kapitalinflöde, medan det i andra situationer inte är önskvärt att till varje pris driva en så hård kreditpolitik att ett utflöde helt förhindras. De kraftiga räntehöjningar som då kunde bli nödvändiga skulle ha en negativ effekt på investeringarna, som ju av uppenbara skäl behöver öka. En viktig orsak till att den statliga nettoupplåningen utomlands under förra året blev så hög är just att ett betydande privat kapitalutflöde ägde rum. Eftersom exporten till stor del sker på kredit, medför en kraftig exportökning av det slag som nu äger rum ett tillfälligt ökande kapitalutflöde. Den uppbyggnad av valutareserven som företogs bidrog också till att öka upplåningsbehovet. Det bör emellertid noteras att upplåning i syfte att täcka ett privat kapitalutflöde eller i syfte att öka valutareserven inte försämrar den totala svenska ekonomins ställning gentemot utlandet. Att förhindra ett privat kapitalutflöde har blivit allt svårare. Företagen återbetalar i stor utsträckning förfallande medeloch långfristiga utlandslån utan att ta upp nya. Ett skäl till detta är den stigande likviditeten i näringslivet, främst till följd av budgetunderskottet. En framgångsrik statlig upplåning på den inhemska marknaden är ett medel att motverka likviditetsökningar och privat kapitalutflöde. På lång sikt är det dock inte minst genom att begränsa budgetunderskottet som man kan motverka ett privat kapitalutflöde. Ett annat skäl är att företagens aversion mot valutarisker också ökat till följd av kursförluster och ökad osäkerhet på grund av de stora kurssvängningarna under senare år. Riksbankens beslut nyligen att förkorta den minsta genomsnittliga löptiden för företags och kommuners finansiella nyupplåning i utlandet från fem till två år bygger bl.a. på att aversionen mot utlandsupplåning är starkare för långa lån än för kortare. Det skall också noteras att den svenska räntenivån alltjämt är relativt hög i förhållande till utlandet. Ett skäl till detta är syftet att begränsa det privata kapitalutflödet.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

Finansministern föreföll i början av sitt svar irriterad över att jag tagit upp ämnet. Han inledde med att påminna om att staten började låna utomlands på allvar under den borgerliga regeringsperioden. Det har jag aldrig försökt dölja. Jag skall dessutom gärna erkänna att jag hade föredragit att Sverige kunnat hålla fast vid normen att låta företagen stå för sådan upplåning. Men de borgerliga regeringarna fick ta över ett näringsliv i svår strukturkris. Och socialdemokraterna protesterade aldrig, när medel lånades för att motverka utslagning och arbetslöshet — tvärtom ville man ständigt anslå mer pengar till den sortens åtgärder. Kjell-Olof Feldt säger nu att den nya socialdemokratiska regeringen tvingats fortsätta att låna utomlands men att målet är att eliminera bytesbalansunderskottet och få till stånd ett visst överskott för att påbörja nedamorteringen av utlandsskulden. Men det målet når man verkligen inte med den politik som nu förs. Kostnadsutvecklingen i Sverige är betydligt snabbare än i viktiga konkurrentländer, och ännu har inget gjorts för att råda bot på de djupgående strukturella problem som utmärker svensk ekonomi. Finansministern anför mot oss borgerliga att den statliga utlandsskulden vid årsskiftet 1982-1983 var nära 100 miljarder. Men får jag då påminna om att ett kvartal tidigare, när socialdemokraterna tog över, var den bara ca 80 miljarder. Den kraftiga ökning — 20 miljarder — som skedde i slutet av 1982 förklaras främst av den stora devalveringen, som vi moderater var starkt kritiska till. Efter sin återkomst till regeringsmakten har således socialdemokraterna ökat statens utlandsskuld med ca 50 miljarder. Det krävs mycket av extra exportintäkter under åren framöver för att kompensera det! Det är vidare ovedersägligt att statens utlandsupplåning under socialdemokraternas första hela regeringsår, 1983, var långt större än underskottet i bytesbalansen. Det senare kunde tack vare kombinationen av god exportkonjunktur och låg inhemsk efterfrågan nedbringas till 6 miljarder. Men statens utlandsskuld växte med ca 25 miljarder. En del av denna ökning beror på ändrade valutakurser till Sveriges nackdel. Men detta faktum belyser ju just riskerna med utländska lån. En annan del av statens upplåning utomlands förra året förklaras av behovet att förstärka valutareserven. Det kan naturligtvis tyckas vara likgiltigt om pengarna finns där eller i form av odragna kreditreserver i utländsk valuta, men konsekvensen blir trots allt att när vi tar hem pengarna ökar risken för kursförluster. Det största problemet i detta sammanhang är emellertid den negativa privata kapitalbalansen. Näringslivet amorterade förra året 7,5 miljarder kronor mer än vad som togs upp i nya utlandslån. När staten lånar upp motsvarande belopp för att hålla valutareserven intakt, förändrar detta naturligtvis inte landets samlade nettoställning gentemot omvärlden. Men som jag framhåller i min interpellation ökar staten sin riskexponering genom att så att säga förstatliga företagens utländska upplåning. Min fråga till finansministern gällde vilken princip han vill tillämpa beträffande statens utlandsupplåning. Här bekänner sig olika länder till skilda synsätt. Det är ganska ovanligt bland västliga industriländer att staten över huvud taget lånar utomlands. Ett krisland som Nederländerna har som princip att staten inte får låna i utländsk valuta. Det är t.o.m. så att Konungariket Sverige, som det brukar heta i dessa sammanhang, ges utrymme att ta upp lån i floriner på den holländska kapitalmarknaden — det skedde senast för några veckor sedan. Andra länder sätter, som Sverige gjorde under de borgerliga regeringsåren, upp en norm för statens utlandsupplåning. Målsättningen var då att statens lån i fftämmande valutor inte skulle överstiga underskottet i bytesbalansen. Men sedan förra året har alltså regering och riksbank lånat betydligt mer utomlands än vad som krävts för att täcka bytesunderskottet. Och det har skett utan att det har fattats ett formligt beslut om denna förändring eller att den ens blivit föremål för information och offentlig debatt. Finansplanen från januari bara redovisar vad som skett utan att kommentera vad det betyder från ekonomisk-politisk synpunkt. Detta är så mycket mera anmärkningsvärt som ju det uttalade målet är att undvika statlig upplåning utomlands. Med den uppläggning statsskuldspolitiken nu har verkar det som om statens utlandsupplåning får bli vad den vill. Det bekräftas också av finansministerns här uttalade tvivel på värdet av någon norm över huvud taget. Han förefaller inte vilja sätta någon gräns för hur stort privat kapitalutflöde som kan tolereras. Jag finner hans inställning mer än lovligt lättsinnig. Finansministerns taktik att inleda avvecklingen av statens utlandsskuld genom att utveckla den långt snabbare än vad bytesunderskottet motiverar påminner starkt om socialdemokraternas dubbla budskap bakom linje 2 i kärnkraftsomröstningen häromåret. Om syftet med denna politik är att försöka hålla den svenska räntenivån nere, rör det sig om ett spel med höga insatser. Chansningen skulle ha kunnat gå hem, om det i Sverige förts en ekonomisk politik som kunde förväntas långsiktigt stärka kronans värde i förhållande till omvärlden. Men som jag redan framhållit gör regeringen i stort sett ingenting för att varaktigt återföra svensk ekonomi till balans och tillväxt. Handelsbankens ekonomer varnade i förra veckan för att det snart kan bli aktuellt med en ny devalvering, vilket skulle ytterligare förstora den befintliga utlandsskulden. Finansdepartementet har f. ö. självt nyligen offentliggjort en rapport där det konstateras att bestående budgetunderskott för med sig ökande bytesunderskott och därmed växande statlig utlandsupplåning. Näringslivets avveckling av sina utlandskrediter är åtminstone delvis ett tecken på misstro mot regeringens förmåga att på längre sikt försvara kronans värde. Till aktuella räntesatser är ju annars upplåning utomlands billigare än på den svenska marknaden. En återgång till den tidigare normen att statens utlandsupplåning högst får motsvara bytesunderskottet förutsätter att misstron i näringslivet övervinns. Det behöver inte nödvändigt ske den tunga vägen med en höjning av den svenska räntenivån i förhållande till den internationella. Ett annat sätt är att lätta på den hårda regleringen av företagens utlandskrediter — en tanke som riksbanken f. ö. efter inlämnandet av min interpellation delvis har anammat. Herr talman! Jag skulle gärna ha sett att finansministern i sitt svar utfäst sig att hålla statens utlandsupplåning inom ramen för bytesunderskottet. Enligt min mening kan vi dock inte i längden nöja oss ens med denna målsättning. På det viset når vi aldrig den punkt, där vi blir herrar i eget hus igen — den punkt där statsminister Palme i en tidningsintervju trodde sig vara redan i början av januari. Sedan dess har Sverige bl.a. tagit upp ett nytt stort dollarlån med en löptid på 40 år, dvs. fram till år 2024. Kjell-Olof Feldt medgavi sitt svar att det krävs överskott i bytesbalansen för att vi skall kunna påbörja återbetalningen av statens utlandslån. Ett principbeslut nu om att staten inte skall nettolåna mer utomlands skulle naturligtvis innebära ett krävande men ändå lovande rättesnöre för den ekonomiska politiken i framtiden. I detta sammanhang vill jag, herr talman, återge ett uttalande av en riksbankschef i ett annat socialistiskt styrt land, nämligen Frankrike. Denne kritiserade nyligen föreställningen att de inhemska räntorna kan isoleras från utvecklingen utomlands, och han påminde sin regering om att det inte räcker att återställa balansen i utbytet med andra länder. Det krävs ett överskott i bytesbalansen, om man skall kunna minska statens skuldsättning utomlands. Kan den svenska finansministern nu säga, hur vi skall kunna nå det eftertraktade målet att bli herrar i eget hus igen, om vi inte ålägger oss några restriktioner för statens upplåning utomlands? Kan Kjell-Olof Feldt ange den tidpunkt, då enligt hans bedömning, återbetalningen av statens utlandsskuld kan påbörjas?

Herr talman! Det är inte första gången som vi får uppleva Lars Tobisson i den här talarstolen ganska magistralt blåsa upp sig och tala om för världen hur problemen skall lösas. Nu vet han exakt hur det skall göras. Nu besitter han den överlägsna insikt som han under sex år inte i något enda avseende lyckades få sina kollegor i moderata samlingspartiet och i de övriga borgerliga partierna att anamma. Jag måste säga, herr talman, att som pedagog måste Lars Tobisson sakna någon väsentlig egenskap, och han måste ha missförstått hur man når framgång i den verksamheten. För om man inte lyckas övertyga sina egna, hur skall det då gå till att övertyga dem som har andra grundläggande värderingar? När det nu gäller den här eviga diskussionen om vem som bär ansvaret för vad som hände under de borgerliga regeringsåren är det bara ett faktum som återstår i målet: de borgerliga partierna hade majoriteten i riksdagen samtliga sex år. De innehade regeringsansvaret. Det som hände under de åren får ni faktiskt också ta det politiska ansvaret för. Jag minns hur det började med de borgerliga regeringarnas utlandsupplåning. Den framställdes inte alls som någon högtidligt beskriven norm för den ekonomiska politiken, utan det motiv som angavs för riksdagen då var att det låg i näringslivets intresse att staten skulle låna utomlands, eftersom staten antogs få väsentligt bättre villkor än de privata företagen. Vad ni exploaterade var helt enkelt det faktum att socialdemokratiska regeringar under fyra decennier inte hade belastat Sverige med någon utlandsskuld. Därför var Sverige en utmärkt låntagare på utlandsmarknaderna. Det var ett led i den näringsvänliga politik som skulle höja lönsamheten och minska kostnaderna för näringslivet. Så beskrevs upplåningen när ni satte i gång. Den norm som nu har blivit så allomfattande, konsekvent och central i den borgerliga politiken hörde jag uppriktigt sagt mycket litet om under er tid i regeringsställning. Om den var så viktig borde ni i så fall förklara varför ni under två av de fyra åren avvek ganska kraftigt ifrån den, nämligen 1978 och 1980. Lars Tobisson tar varje tillfälle i akt att bedriva demagogiska övningar — även när vi diskuterar en relativt begränsad fråga, nämligen det privata kapitalutflödet och storleken på statens utlandslån. Men när Lars Tobisson försöker påstå att devalveringens enda effekt har varit att våra utlandsskulder ökat med 20 miljarder — och det skulle på något vis rättfärdiga moderaternas motstånd mot devalveringen — vill jag ändå upplysa om att devalveringen ökade vår export med över 10 90, dvs. med 20 miljarder, i fjol. Den minskade underskottet i bytesbalansen med 15 miljarder — från 22 till 7 miljarder. Jag skulle vilja se den ekonomiska politik som hade kunnat bedrivas från oktober 1982 och som hade undgått att röra vid våra valutakurser. Numera är alla — utom tydligen Lars Tobisson — överens om att devalveringen var både nödvändig, riktig och insatt vid rätt tidpunkt. Men låt mig så äntligen återgå till den fråga som Lars Tobisson har ställt. Lars Tobisson säger att det är väldigt farligt och äventyrligt om staten lånar mera än som motsvaras av det löpande underskottet i våra utlandsaffärer. Men att det skulle vara det farliga och äventyrliga har han egentligen inte gett några som helst belägg för. Det farliga och äventyrliga är att vi under sex års tid hade växande underskott i våra löpande affärer och tvangs att låna utomlands. Det som nu sker är att vi minskar detta underskott och minskar omfattningen av vår utlandsupplåning. Det som sker är att statens lån i viss utsträckning ersätter privata lån, dvs. att de privata företagen konsoliderar sig genom att amortera på sina utlandslån. Det som också sker och som gör att vi har denna våldsamma ökning av exporten är helt enkelt att handelskrediterna växer, vilket i det korta perspektivet leder till den engångseffekten att man lyfter det privata näringslivets krediter till utlandet, och det resulterar därmed i ett kapitalutflöde. Jag kan inte se att det ligger någonting våldsamt farligt och äventyrligt i detta. Det som också har skett är att staten har företagit en viss upplåning, som har lagts in i vår valutareserv. Dessa pengar lånar vi omedelbart ut igen, och vi får god ränta på dem. Jag skulle tro att vi f. n. gör räntevinster på innehållet i vår valutareserv, för dessa pengar ligger inte och samlar damm i riksbanken, utan de lånas ut. Eftersom valet står mellan att hålla i gång industrin med den kraftiga förbättring vi nu har uppnått och att begränsa denna expansion genom en så kraftig räntehöjning att vi börjar tvinga företagen att låna utomlands i stället för i Sverige, så är vår politik fullt försvarlig. Den norm jag ställer upp för den ekonomiska politiken, Lars Tobisson, är att åstadkomma en så hög tillväxt och en så hög sysselsättning att underskottet i vår bytesbalans försvinner. Vi har goda utsikter att minska det ytterligare i år, och vi har goda utsikter att nå balans nästa år. Det är den norm jag arbetar efter. Det är den som är den realekonomiskt grundläggande och viktiga för Sveriges framtid.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt valde att huvudsakligen uppehålla sig vid det förgångna. Han nämnde det motiv som låg bakom att staten började låna pengar utomlands i slutet av 1970-talet, nämligen att man genom den statliga upplåningen kunde få bättre villkor än om företagen fortsatte att bedriva upplåningen. Jag kan hålla med om — med den tillbakablick man nu kan göra — att detta motiv kanske överbetonades i sammanhanget. Men vi kommer aldrig ifrån att den politik som hade förts av den socialdemokratiska regeringen hade allvarligt skadat svenskt näringsliv. Det verkar som om Kjell-Olof Feldt har glömt bort detta. Får jag då påminna om vad dåvarande riksbankschefen, numera rådgivaren åt regeringen, Krister Wickman sade i en tidningsintervju bara någon månad före 1976 års val. Han menade att vi inte kommer ifrån det besvärande faktum att vi hade haft en timkostnadsökning i svensk industri 1975-1976 med omkring 40 90 utan någon samtida produktivitetsstegring och att detta skapat en obalans, som de borgerliga regeringarna sedan fick arbeta med. Jag har naturligtvis inte, herr talman, sagt att devalveringens enda effekt var att öka utlandsskulden, men jag påminde om att detta är en allvarlig baksida av den politik som den nytillträdda socialdemokratiska regeringen valde. Jag sade också att det krävs väldigt mycket av exportintäkter — långt mer än vad vi hittills kan registrera — för att väga upp, kompensera, den försämring av vår nettoställning gentemot omvärlden som devalveringen åstadkom. Jag kan inte komma ifrån slutsatsen att den fortsatta snabba utlandsupplåningen ingår som ett led i regeringens strävan att framställa den ekonomiska situationen som ljusare än vad den faktiskt är. Av allt att döma hoppas man att kunna klara sig förbi valet 1985, innan sanningen behöver avslöjas. Men motsägelserna i regeringens budskap är stora, likaväl som bristen på logik var framträdande i det som finansministern nu hade att säga. Den 10 januari i år sade statsminister Palme i Stockholms-Tidningen: ”Vi har blivit herrar i vårt eget hus igen och börjar komma ifrån beroendet av utländska långivare.” Men det rätta förhållandet är alltså att statens utlandsskuld sedan socialdemokraternas återkomst till regeringsmakten ökat med 50 miljarder — från 80 till 130 miljarder. Just nu håller vi på att placera ett dollarlån på 40 år. Hur skall det kunna tolkas som att vi gör oss oberoende av utländska långivare? Finansministern är inte lika djärv i sina uttalanden som statsministern, men samtidigt som han talar om att börja betala tillbaka lånen vill han inte ange någon gräns för nyupplåningen i utländska valutor. Den får gärna öka, om det hjälper till att hålla nere den inhemska räntenivån. Vad regeringen gör här såväl som i sin övriga ekonomiska politik är att den skjuter över problemen till efterkommande generationer. Utlandslån måste skötas. Det skall betalas ränta på dem, och de skall betalas tillbaka. Kostnaderna är höga. Med valutaförluster inräknade kan den årliga realräntan under senare år beräknas till ca 10 96. Finansministern fick häromveckan en rapport från sin egen arbetsgrupp för studier i offentlig ekonomi. Den handlade om budgetunderskott, utlandsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Dess första slutsats var att ett strukturellt budgetunderskott leder till en långsiktig försämring av bytesbalansen och därmed till ökad utlandsupplåning. Ett bytesunderskott som härrör från en brist på sparande inom den offentliga sektorn betecknas där som särskilt allvarligt, eftersom de lånade medlen inte används för investeringar som kan bidra till återbetalningen i framtiden. Med denna uppläggning företar man en omfördelning från framtida skattebetalare till tidigare generationer. Om nu inte Kjell-Olof Feldt vill ange någon generell norm för framtiden, kanske han ändå kan besvara frågan hur stor statens utlandsupplåning blir i år. I finansplanen bedöms underskottet i bytesbalansen bli 5 miljarder, men statens utlandsupplåning skall ändå gå upp till 10 å 15 miljarder. Den överupplåning som alltså präglade 1983 väntas fortsätta. Jag vill påstå att med den politik som nu bedrivs blir statsupplåningen nödvändigtvis betydligt större än så i fträmmande valutor. En realistisk kalkyl som beaktar tendensen till fortsatt privat kapitalutflöde, kursförluster på återbetalda utlandslån och behovet av att utvidga valutareserven leder mig till bedömningen att en troligare siffra är 25 miljarder, dvs. samma höga nivå som 1983. Får jag fråga finansministern, som nu tydligen inte är beredd att ge någon vägledning på längre sikt: Står finansministern fast vid sin prognos i finansplanen avseende innevarande år på 10-15 miljarder, eller kan han bekräfta min kalkyl, som alltså slutar på ett betydligt högre tal?

Herr talman! Jag upprepar att jag beundrar Lars Tobisson för hans fräckhet att, efter sina bravader under de sex borgerliga regeringsåren, nu stå här som den främste förmyndaren, mot en politik som innebär att statens utlandsupplåning skall hållas tillbaka. Jag beundrar Lars Tobisson också av det skälet att han är rätt modig. Han vågar nämligen ifrågasätta de övergripande motiv för statens utlandsupplåning som angavs av Gösta Bohman 1977 — ni sitter ju bredvid varandra just nu. Det är en komplimang, Lars Tobisson. Men uppriktigt sagt, herr talman, tycker jag att Lars Tobisson försöker koka soppa på en spik. Vad han helt undviker i sitt resonemang är att med den uppläggning som vi nu har — om vi bortser från det som är ett resultat av bytesbalansunderskottet, dvs. de 6-7 miljarder som vår utlandsställning försämras med — innebär statens övriga utlandsupplåning icke att landets nettoställning gentemot utlandet försämras. Vår totala utlandsskuld ökar således icke. Därmed ökar inte heller vår räntebörda eller vårt utlandsberoende på sikt. Det är i stället fråga om en disposition av kreditpolitiken. Vi skulle ha varit lyckliga om budgetunderskottet hade varit lägre, om vi hade kunnat hålla en lägre räntenivå och om vi hade haft en lägre inflation. Därmed hade vi inte haft den begränsade rörelsefrihet som vi nu har i fråga om kreditpolitiken. Försök inte framställa utlandsupplåningen som det egentliga problemet! Jag tror att Lars Tobisson vet var de egentliga problemen ligger. De ligger i den finansiella obalans som vi så att säga fått överta från hans regering. I fullständighetens intresse vill jag klargöra vad som hänt med vår utlandsskuld sedan devalveringen i oktober 1982. Statens utlandsskuld värderades den 30 september 1982 till ungefär 80 miljarder kronor. Devalveringseffekten svarade för 12 miljarder kronor. Dessutom har dollarkursuppgången lett till att våra dollarlån blivit 12 miljarder dyrare. Vidare uppgår nyupplåningen till 24 miljarder. Summa: 128 miljarder, varav devalveringen svarar för 12 miljarder. Utvecklingen i detta sammanhang kan inte beskrivas som nettoresultatet av vår politik. Skulle vi i fjol ha legat kvar på samma nivå i fråga om bytesbalansunderskottet — 20 miljarder — som under det sista borgerliga regeringsåret, hade vi naturligtvis i motsvarande mån tvingats till en ökning av utlandsupplåningen som hade varit större än devalveringseffekten, vilken som sagt svarar för 12 miljarder. Bytesbalansunderskottet har minskat med 15 miljarder. Med detta vill jag framhålla en rimlig relation när det gäller nämnda siffror. Lars Tobisson säger, och jag har förstått att det kommer att återfinnas i den borgerliga retoriken här i finansdebatten på onsdag, att den socialdemokratiska regeringen praktiskt taget inte gör någonting för att åter få ekonomisk tillväxt och balans i Sverige. Det är möjligt att ni anser att vi gör fel saker. Men att vi inte skulle ha gjort någonting sedan regeringsskiftet hösten 1982 är väl ändå helt absurt. Jag förstår inte varför man sprider den myten. Jag tror att jag, i fråga om de realekonomiska förändringar som inträffat sedan 1982, under onsdagen kommer att kunna lämna en rad mycket säkra besked om de förbättringar som gjorts och som i allt väsentligt är ett resultat av den omläggning av den ekonomiska politiken som skedde. De yttre förutsättningarna för den svenska ekonomin har nämligen inte förändrats i samma utsträckning. Därför blir jag litet illa berörd när en medlem av riksdagen så uppenbart vårdslöst plockar upp en skrift från en av våra privata affärsbanker och säger att den mer eller mindre är ett bevis på att Sverige måste devalvera på nytt. Det är klart: om man vill skada Sveriges ekonomi, svenskt näringsliv och Sveriges löntagare, då skall man i Sveriges riksdag slänga omkring sig sådana påståenden som att det är mer eller mindre säkert att Sverige måste devalvera igen. Men låt mig varna Lars Tobisson för att så lättsinnigt åberopa ganska vårdslösa analyser av enskilda ekonomer och bara säga att förhållandena är säkerställda. Det Handelsbankens ekonom har gjort är att beskriva vad som kan hända om den nuvarande politiken misslyckas, och på den punkten håller jag och alla andra med vederbörande. Men det är en sak — att beskriva effekterna om politiken misslyckas. Vad Lars Tobisson försökte göra var att beskriva det hela som om Handelsbankens ekonom ansåg att om den nuvarande politiken fullföljs, så leder den obönhörligt till en devalvering. Det vore bra för Sverige, herr talman, om Lars Tobisson korrigerade sina formuleringar i det avseendet och tog tillbaka vad han sade för en stund sedan.

Herr talman! Jag konstaterar att Kjell-Olof Feldt flyr från uppgiften att besvara de frågor som jag har ställt. Han vill nu inte ens kommentera den prognos som han själv har gett i finansplanen beträffande utlandsupplåningen under resten av året, utan han drar sig tillbaka till förgångna år eller talar i allmänna termer om hur mycket regeringen har uträttat för att sanera Sveriges ekonomi. Detta kanske är en debatt som vi skall föra i övermorgon, men jag vill i alla fall hävda att det enda krafttag som regeringen har svarat för är den stora devalveringen. Och som just denna debatt belyser innebär den — utöver vissa fördelar som blir tillfälliga om man inte klarar uppföljningen —en kraftig belastning i form av en ökning av den svenska utlandsskulden. Vad man har uppnått är en bättre export. Men på alla andra punkter — där det nu pågår någon sorts skönmålning av vad politiken har lett till — är man i själva verket mycket illa ute. Vi kan ta fallet med inflationen. Det sägs att den har avstannat, men ett faktum är att konsumentpriserna i januari steg med 1,5 96 jämfört med föregående månad. Det utlovade målet att inflationen skall stanna vid 4 96 måste alltså innebära en inflation på endast 2,5 20 under årets resterande 11 månader — och detta innan lönerna för 1984 har fastställts. Finansministern invände nu mot att jag åberopade vad Handelsbankens ekonomer har sagt när de kritiserat att ingenting görs för att råda bot på de grundläggande bristerna i svensk ekonomi. Han vill tydligen att man hellre skall skönmåla på det vis som SPK och andra gör, för att på något sätt försöka dölja hur illa ute vi är. Jag vill sammanfattningsvis säga — vi kan väl fortsätta debatten på onsdag— att läget i svensk ekonomi nu är sämre än infört.ex. 1978 års konjunkturuppgång, och det ger anledning till allvarliga farhågor för vad som skall komma. Kjell-Olof Feldt försökte göra ett nummer av att det endast är bytesunderskottet som påverkar Sveriges nettoställning i förhållande till andra länder och att de övriga faktorer som har lett till den kraftigt ökade statsupplåningen egentligen innebär en omfördelning av den svenska utlandsskulden. Ja, detta är naturligtvis riktigt, och jag har aldrig sagt någonting annat. Men vad jag hävdar är att när man på detta sätt passivt anpassar sig till ett privat kapitalutflöde, då ökar man den risk som staten löper på sin utlandsupplåning. Och jag menar att detta är felaktigt. I alla fall tycker jag att vi skall diskutera vad man kan göra för att undvika en sådan process. Jag säger inte detta som något slags förmyndare — det vill jag gärna framhålla — utan jag gör det i syfte att försöka få en riktig utveckling av den svenska statsskuldspolitiken. Kjell-Olof Feldt bekräftade mina siffror över hur den statliga utlandsskulden har utvecklats sedan den socialdemokratiska regeringen tog över. Än så länge kan man säga att ni inte har dragit på er lika mycket som de borgerliga regeringarna gjorde på sex år, men ni har haft mindre än ett och ett halvt år på er för att samla ihop till en skuld på 50 miljarder. Just det förhållandet att det redan tidigare fanns 80 miljarder är inget skäl att fortsätta, snarare är det ett starkt argument för att bryta den här utvecklingen och försöka vända den i motsatt riktning. Jag kan inte annat göra, herr talman, än att återigen fråga Kjell-Olof Feldt när nedamorteringen av statens utlandsskuld enligt hans bedömning kan påbörjas. Dessutom vill jag fråga honom om han bestrider mitt påstående att den upplåning som staten med nuvarande politik kommer att företa under 1984 blir högre än de i finansplanen angivna 10-15 miljarderna, vilket i sin tur är mer än vad underskottet i bytesbalansen motiverar.

Herr talman! Lars Tobisson har vid flera tillfällen under den här debatten anklagat mig för att vilja fly från det egentliga överläggningsämnet, som är förvaltningen av statsskulden. Jag bara konstaterar att han ägnar en allt större del av sina inlägg åt helt andra saker än förvaltningen av statsskulden, nämligen åt allmänna angrepp på regeringen för dess ekonomiska politik. Jag tror att det har gått till på så sätt, herr talman, att Lars Tobisson först trodde att han hade fått tag på ett riktigt fett byte, nämligen att staten alldeles i onödan och på för medborgarna farliga vägar ökade sin utlandsskuld. Nu har han upptäckt att det inte går att göra så mycket av den historien, och då väljer han i stället att fylla tiden med en annan debatt, en debatt som vi skall ha på onsdag. Låt mig koncentrera mig på överläggningsämnet. Jag håller helt och hållet med Lars Tobisson om att den egentliga innebörden av — vilket han nu själv äntligen har kommit fram till — att staten lånar mer än vad underskottet i bytesbalansen utgör är att staten tar på sig en del av den riskexponering som det privata näringslivet och kommunerna i annat fall skulle ha fått stå för. Det finns från statens utgångspunkt inget intresse av att ta på sig denna ökade riskexponering, om man enbart måste utgå från att den svenska kronans enda väg i framtiden är att sjunka i värde. Men det kan vara så, Lars Tobisson, att den svenska kronan kan komma att stiga i värde, och då har detta varit en från statens synpunkt utomordentligt god affär, jämfört med att andra skulle ha gjort upplåningen. Med den utgångspunkten — jag har flera gånger sagt detta — är det en valsituation. Vi kan naturligtvis genom att hårt skärpa kreditpolitiken och höja räntorna tvinga ut svenska företag och svenska kommuner på utlandsmarknaden för att låna mer där än vad de gör. Vi kan tvinga dem att avstå från att amortera på sina lån och att i övrigt ge krediter. Men vår bedömning är att den risken är större när det gäller möjligheterna att öka investeringar, öka sysselsättningen och få fart på tillväxten än med den politik vi nu bedriver. Därför har vi gjort denna avvägning och sagt oss att eftersom den enda effekten är en möjlig ökad riskexponering för statens del — den försämrar inte vår nettoutlandsställning och den ökar inte vår långsiktiga räntebörda — är det motiverat att göra på detta sätt. Herr talman! Den bedömning som har gjorts av riksbanken, som återges i finansplanen och som regeringen därmed ställer sig bakom, rörande utlandsupplåningens storlek i år, har jag ingen anledning att frångå.

Herr talman! Egentligen är det ganska festligt. Sedan Kjell-Olof Feldt i sina tidigare inlägg har valt att uppehålla sig vid ekonomisk-politiska försyndelser av de borgerliga regeringarna under tidigare år, och jag har bett honom att svara på mina frågor men inte fått några svar, så går jag in på en kortare diskussion om allmänna ekonomiska problem. Då får jag genast kritik för något slags mattflykt — att jag inte tror mig kunna utvinna mycket av ett ämne som jag tillfälligtvis hade råkat på och därför tar chansen att rent allmänt kritisera regeringens ekonomiska politik. Nej, låt oss återuppta den diskussionen på onsdag och nu ägna oss åt det här mycket viktiga ämnet. Kjell-Olof Feldt hade några nya förhoppningar — förklaringar kan man väl knappast tala om. Han undrade varför kronan nödvändigtvis skall falla i värde — kronan kan ju stiga — och i så fall har det varit mycket lönsamt att låna i utländska valutor. Jag sade faktiskt i mitt första anförande att den möjligheten naturligtvis fanns. Jag sade att chansningen kunde ha gått hem, om man hade gjort någonting för att rätta till Sveriges sargade ekonomi.

Man kan inte heller utan vidare glädja sig åt att dollarkursen nu faller. Ungefär två tredjedelar av våra utlandslån ligger i dollar. Men en effekt av det här kursfallet blir av allt att döma att USA får höja sin räntenivå, och räntenivån på dollarlån kommer att stiga. Det man då kanske inte förlorar så mycket i form av kursförluster får man i stället betala via högre räntor på den upplåning vi har, numera i ganska stor utsträckning till rörliga räntor. Hur vi än vänder oss sitter vi mycket obekvämt till. Jag tycker att Kjell-Olof Feldts obehag inför den här debatten och det här ämnet tyder på att han inser detta. Men han fortsätter som sagt att hoppas att genom undanmanövrer och glidningar kunna dölja det som verkligen sker fram till dess att man har stökat över nästa val. Problemet med statlig utlandsupplåning på det sätt som den nu bedrivs, oavsett hur kurserna på utländska valutor utvecklas osv. , är att pengarna i allt väsentligt går till konsumtion och inte till produktiva investeringar. Detta betyder att vi belastar kommande generationer med återbetalning av utgifter som vi har dragit på oss därför att vi inte har kunnat begränsa vår konsumtion till vad vi själva förmått göra rätt för. Detta är ett grundläggande moraliskt problem som jag tycker att man inte bara kan vifta bort med att säga att det får gå som det går med utlandsupplåningen, och om man skall göra något åt den får man kanske höja räntorna och bedriva en hård kreditpolitik som kan kännas obehaglig i nuläget. Det räcker inte att anföra sådana argument med hänsyn till vad som här sker. Jag kan i och för sig förstå att det är behagligare att låna på de internationella marknaderna än att försöka tränga sig fram på den inhemska kapitalmarknaden. Men samtidigt fungerar det här som att hälla fotogen på brasan. Sverige handlar helt annorlunda än andra industriländer med ekonomiska problem. Dessa länder utnyttjade förra året sina förbättrade bytesbalanser till att dra ned nyupplåningen utomlands. Vi gör alltså tvärtom. Jag fick till slut ett besked på den kanske enklaste frågan jag ställt, nämligen hur finansministern bedömer statsupplåningen under 1984. Han säger att det inte finns någon anledning att frångå den prognos som angivits i finansplanen. Då skall jag ge finansministern några anledningar, så får vi höra hur det låter. Till att börja med har vi ett förväntat bytesunderskott på 5 miljarder. Vi lägger det i botten. Sedan har vi, enligt min bedömning, att räkna med ett fortsatt privat kapitalutflöde, eftersom ingenting egentligen har förändrats i den här bilden, i samma storleksordning som föregående år, dvs. 7,5 miljarder. Med den ökning av utrikeshandeln som pågår behöver vi förstärka valutareserven med 5-6 miljarder. Sedan återstår frågan, hur mycket som kommer att betalas tillbaka i form av tidigare utlandslån. Vi vet redan att förluster för ungefär 3 miljarder måste inlösas. Därtill kan det bli så att vi får anledning att förtidsamortera en del lån för att skaffa oss bättre villkor. Detta registreras såsom en ytterligare ökning av kursförlusterna. Det ger mig ett slutresultat på ca 25 miljarder. Vad är fel i denna kalkyl, finansministern?

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att ändra de enligt hans åsikt byråkratiska bestämmelser som reglerar verksamheten med ungdomsplatser. Han hänvisar särskilt till den tidsbegränsning på sex månader som gäller för en ungdomsplats och som han menar inte står i samklang med ungdomarnas och föräldrarnas önskemål. Jag vill erinra om att målet för uppföljningsåtgärderna är att, så snart det ges någon möjlighet, slussa över ungdomarna till reguljär utbildning eller stadigvarande arbete. Medlet är ett antal åtgärder, t.ex. en anställningsperiod på ungdomsplats som kan varvas med en period av uppföljningsprogram eller en kortare specialkurs eller båda. De olika åtgärderna skall fogas samman till en individuell plan som skall sträcka sig över hela den period som ungdomarna omfattas av uppföljningsansvaret, dvs. tills de fyllt 18 år. Ungdomsplatser har numera helt ersatt yrkesintroduktion som statsbidragsunderstödd åtgärd inom ramen för kommunernas uppföljningsansvar. LO, PTK och SAF tog själva initiativet till en central överenskommelse om ungdomsplatser. Regeringen har ansett det vara självklart att utgå från den avtalslösning som parterna valt. Ungdomsplatser är inte — lika litet som den tidigare yrkesintroduktionen — avsedda att vara någon mera permanent lösning för den enskilde; jag är också övertygad om att varken elever eller föräldrar vill att de skall vara det. Av det skälet skall ungdomsplatserna inte heller kunna förlängas i obegränsad omfattning även om det, som Birger Hagård själv påpekar, finns möjlighet till en viss förlängning efter prövning i det enskilda fallet. Om inga andra lämpliga lösningar står till buds, finns det också möjlighet för den som haft anställning på ungdomsplats och därefter deltagit i annan verksamhet att få ny anställning på ungdomsplats. Jag vill till slut påpeka att det nya systemet för kommunernas uppföljningsåtgärder bara har varit i kraft sedan den 1 juli förra året. Skolöverstyrelsen har i uppdrag att följa verksamheten och att komma in med de förslag som erfarenheterna ger anledning till. Jag kommer att noga pröva de förslag till förändringar som denna utvärdering kan leda till.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Frågan är främst föranledd av de besvärligheter som förelegat på våra skolor för syo-konsulenter, många ungdomar och föräldrar nu i februari när det första sexmånadersförordnandet på ungdomsplatserna har gått ut. Många ungdomar har frågat sig varför de inte skulle kunna få fortsätta på de platser som de tidigare gått på. De är målinriktade, de har intresse för verksamheten. Men nej, de får inte fortsätta på grund av de byråkratiska bestämmelser som säger att platsen endast i undantagsfall får förlängas ytterligare sex månader. Jag har emellertid gjort så att jag undersökt förhållandena i ett antal kommuner. Jag har ringt syo-konsulenter och frågat hur det står till med de här ungdomsplatserna. Det kan rent allmänt sägas att man har olika erfarenheter. Vissa kommuner har nästan inga privata ungdomsplatser — i andra kommuner däremot dominerar de privata. Jag skall ge statsrådet det erkännandet att ungdomsplatserna inte genomgående tycks fungera dåligt. På sina håll är man rätt nöjd med verksamheten fast man saknar yrkesintroduktion i varje fall som ett komplement. När det sedan gäller själva frågan om tidsbegränsningen står det i förordningen att man kan förlänga anställningen på ungdomsplats endast i undantagsfall. Detta uppfattas inte bara av mig utan även av syo-konsulenter som en byråkratisk bestämmelse, som man dock i många fall sätter sig över. Man säger helt enkelt att om det är lämpligt för ungdomarna är man beredd att förlänga tiden, särskilt i de fall ungdomarna verkligen vill fortsätta. I andra fall kan vederbörande arbetsgivare eller den hos vilken ungdomsplatsen är ordnad säga: Jag är beredd att ge dig ett jobb till sommaren. Då säger man: O.K., då förlänger vi här också. Det tycks alltså som om man skulle önska en betydligt större flexibilitet. Det hör till saken att SÖ enligt vad som har uppgivits för mig är beredd att sätta in en dataregistrering för att se till att man icke kan förlänga det här alltför mycket. Avsikten är att en person verkligen bara skall få ett sexmånadersförordnande, för så vitt inte alldeles speciella undantagsskäl skulle föreligga. Nu tycks det alltså som om man hanterar det här rätt fritt, allt för ungdomarnas bästa. Vore det inte i detta läge skäl att ompröva saken? Tyvärr är det ju ofta på det viset att det här i riksdagen fattas ett beslut men verkligheten är en annan. Dess bättre är det så att de som har att handlägga frågorna framför allt ser till det som är vettigt i de olika fallen. Jag skulle ändå önska att man redan nu såg över detta, så att de slapp att bryta mot reglerna.
Herr talman! Jag har stor beundran för kommunernas sätt att hantera frågorna om ungdomsuppföljningen. Man hanterar detta på ett mycket flexibelt sätt för individens bästa. Vi måste naturligtvis ha vissa regler för hur statsbidrag skall utgå, och de återfinns i vad man kan uppfatta som byråkratiska bestämmelser. Men tanken är ju att ungdomsplatserna skall vara en del bland flera uppföljningsåtgärder, där också olika utbildningsinslag kommer in. Jag tror att det är vettigt att se det hela på det sättet, men jag har samtidigt full förståelse för den flexibla handläggningen ute i kommunerna. Vi måste nog ha litet större erfarenhet av systemet innan vi ger något bestämt omdöme om det. Verksamheten har ändå i sin nuvarande form bara pågått sedan den 1 juli.
Herr talman! Jag är tacksam och glad för att utbildningsministern ändå har en flexibel inställning så att hon är fullt beredd att anpassa sig till den större flexibilitet som kommunerna dess bättre lägger i dagen i detta sammanhang. Det är riktigt att ungdomsplatserna bara utgör ett led bland de åtgärder som vidtas på detta område. Å andra sidan kan det ifrågasättas i vilken utsträckning dessa åtgärder är tillräckliga. Här har vi dels ungdomsplatserna, dels kortkurser. Men om en ungdom nu först får en ungdomsplats på sex månader, som inte kan förlängas, sedan skickas på någon kurs och därefter skall in på något annat ställe för att därefter på nytt genomgå kortkurs efter kortkurs, är det ju inte säkert att det blir så alldeles bra. Det vore kanske bättre att anpassa sig till verkligheten och ge ännu större frihet för kommuner, syo-konsulenter, föräldrar och ungdomar — för dem som det verkligen berör — att utan alltför snävt hindrande byråkratiska bestämmelser ordna allt till det bästa. Det där med dataregistrering i syfte att komma åt flexibiliteten inom kommunerna tycker jag låter illavarslande — om det nu är på det viset.
Herr talman! Jag känner inte till vilka informationer Hagård har beträffande dataregistreringen, men det finns ingen ambition hos oss att krångla till det för kommunerna i detta avseende. Tvärtom vill jag gärna slå vakt om flexibiliteten — där också de korta kurserna är en viktig del.
Herr talman! Då hoppas jag att det inte kommer att ske några olyckor. Beträffande detta hot vill jag säga att det klart har sagts mig från en av de berörda kommunerna att man hade hört ifrån skolöverstyrelsen att sådan här dataregistrering skulle sättas in, just i syfte att förhindra den större flexibiliteten. Jag hoppas alltså att utbildningsministern har tummen i ögat på vederbörande, så att det inte sker några sådana dumheter. Tack för svaret!

Herr talman! Bertil Fiskesjö har frågat mig om jag är beredd att ompröva avgiftsreglerna för externt finansierad forskning samt, om svaret är nej, vilka åtgärder jag i så fall tänker vidta för att förhindra att viktiga forskningsprojekt stoppas. Riksdagen godkände våren 1982 de riktlinjer som ligger till grund för nu gällande bestämmelser. Dessa innebär i princip ingen ändring i förhållande till tidigare bestämmelser, som också de förutsatte full kostnadstäckning. Full kostnadstäckning från de externa finansiärernas sida innebär att dessa skall svara för samma utgifter för indirekta personalkostnader, bibliotek, förvaltning, lokaler m.m. som högskoleenheten har för den egna, över fakultetsanslagen finansierade forskningen. Högskolestyrelsen har möjlighet att bevilja nedsättning av ersättningen för verksamhet som har synnerlig betydelse för forskning och utbildning vid enheten. Detta får alltså avgöras från fall till fall av högskoleenheten i kontakt med finansiären. Jag utgår från att det sker på ett sådant sätt att inte viktiga forskningsprojekt stoppas. Forskningsråden inom utbildningsoch jordbruksdepartementens verksamhetsområde betalar innevarande budgetår 3926 i förvaltningspålägg. Enligt den nyligen presenterade forskningspropositionen skall detta gälla även budgetåret 1984/85. Som framgår av forskningspropositionen har universitetsoch högskoleämbetet föreslagit att statligt finansierad verksamhet av forskningsstödjande karaktär inte skall belastas med full kostnadstäckning utan endast med tillkommande kostnader. UHÄ har haft i uppdrag att redovisa de kostnader som är förknippade med den externt finansierade forskningen. När UHÄ redovisat sitt uppdrag kommer jag att ta ställning till behovet av förändringar i bestämmelserna.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Med tanke på de synpunkter som jag i frågan — och även i en motion till detta riksmöte — har anlagt på de nya reglerna var dock inte svaret särskilt positivt. Jag utgår från att utbildningsministern är enig med mig om att den externfinansierade forskning som bedrivs vid universiteten är mycket värdefull. Det gäller ofta mycket omfångsrika projekt — många gånger av stort direkt samhälleligt intresse. Det är alltså angeläget att inte forskningsvolymen minskar eller viktiga forskningsprojekt stoppas. Det är det ena. Jag utgår från att utbildningsministern också är ense med mig om att vi skall försöka att så mycket som möjligt bekämpa krångel och byråkrati. Men de regler som gäller för avgifterna på externfinansierad forskning är ett praktexempel på krånglig byråkrati. Vid universitet och högskolor sitter just nu forskare och grubblar över sina ansökningar inför nästa budgetår. Anslagsbeviljande myndigheter och andra organ utanför universiteten grubblar över hur mycket pengar de egentligen kan disponera för forskningsprojekt. Osäkerheten är betydande. Det beror på de ändrade regler som skall gälla fr.o.m. nästa budgetår och som alltså skall tillämpas för de ansökningar som man nu håller på att utarbeta. Jag har svårt att förstå vad utbildningsministern menar när hon säger att de nya reglerna i princip inte innebär någon ändring i förhållande till tidigare bestämmelser. I realiteten innebär de en mycket kraftig avgiftshöjning för stora delar av den externfinansierade forskningen. Vidare leder ändringen till att vi får mycket olika regler för skilda typer av finansiärer. En del av dessa, t.ex. naturvårdsverkets generaldirektör, har uttryckt stora bekymmer för hur man skall finna medel att finansiera lika mycket forskning som tidigare när man ovanpå forskningsanslagen skall betala dessa nya höjda avgifter. Detta gäller många utanförstående finansiärer. I anslutning till vad som står sist i frågesvaret skulle jag vilja fråga utbildningsministern: Kan det förväntas att den slutliga regleringen av dessa avgifter kommer att innebära generella, enkla regler och låga avgifter för externfinansierad forskning?
Herr talman! Det är alldeles tydligt att den här debatten är ganska förvirrad, eftersom även Bertil Fiskesjö hävdar att det har införts nya regler. Så är inte fallet — samma regler gäller fortfarande. Jag har också gjort klart, och det står även i forskningspropositionen, att när det gäller forskningsråden, som särskilt har diskuterats, kommer det 3-procentiga förvaltningspåslaget att gälla utan någon höjning även nästa budgetår. Det enda regeringen har gjort i fråga om detta är det som har sin grund i den forskningspolitiska proposition som den borgerliga regeringen lade fram och som riksdagen stor enighet godtog våren 1982. Regeringen har naturligtvis tagit del av den här debatten och gjort undersökningar av vad som sker ute på fältet. Det visar sig att man ute i högskoleenheterna använder olika system. Men det är alltså inte vi som i förordningen har bestämmelser som leder till ett byråkratiskt system, utan det som kan upplevas som olikheter är att detta är överlämnat till lokal beslutanderätt — det brukar ju centern i andra sammanhang gilla. Förvirringen tror jag består i att man definierar det förvaltningspåslag som tas ut på olika sätt. Det kan vara 3 20 i avgift, men därutöver kan man lägga kompensationen för avtalsenliga lönehöjningar för projektanställda. Det är i och för sig inte särskilt konstigt. Andra lägger in det här direkt i procentpåsla get, vilket leder till att man rör sig med olika siffror, och så blir debatten ganska förvirrad. Vi äriregeringskansliet väl medvetna om hur svåra avvägningsfrågor detta är. Därför har vi skyndat ganska långsamt för att få en ordentlig lösning när det gäller att finna en riktig balans.

Herr talman! Dess värre tror jag inte att förvirringen blir mindre genom de klarlägganden som utbildningsministern har försökt göra här. Ute på universiteten försöker man nu återge de tillämpningsföreskrifter som UHÄ har utfärdat på ett så korrekt sätt som möjligt. Beträffande det man anser skall gälla för Lunds universitet finner jag att man inte har mindre än tre olika grupper. I den ena gruppen har man fortfarande ett påslag på 3 26. I en annan grupp har man 15 96. I en tredje grupp har man, om jag har räknat rätt, ett påslag på 44 90. Dessutom finns det en passus där det sägs att utöver här angivna pålägg skall av externa medel uttas ersättning för institutionsgemensamma kostnader, och det ankommer på vederbörande institution att besluta på vad sätt och till vilken kostnad dessa skall beräknas bli uttagna. Det är alltså ett ganska splittrat schema som ges. Jag förstår mycket väl syftet med dessa åtgärder, nämligen att återföra medel till universitetet, men jag tycker att det i grunden är diskutabelt. Jag tror nämligen att det även ur universitetens synpunkt är mycket viktigt att man har externa finansiärer. Det är således inte alls fråga om någon belastning för universiteten, vilket man ofta vill framhålla. Reglerna är vidare svåra att tillämpa. Det är inte bara så att olika regler gäller för olika externa finansiärer, utan vi har dessutom många samfinansierade projekt. Kostnaderna för dem måste delas upp, och för varje del måste man räkna ut särskilda fördelningstal för förvaltningskostnaderna. Jag framhärdar i min uppfattning att det skulle vara mycket bättre med ett schabloniserat påslag, om man nu anser att det är nödvändigt med ett sådant. Ännu bättre vore att förstärka basresurserna vid universiteten direkt.
Herr talman! Jag noterade att Bertil Fiskesjö inte gjorde någon invändning mot mitt påpekande, att det inte är regeringen som har vidtagit några förändringar. Så är det alltså inte, utan de bestämmelser som gäller nu är desamma som har gällt tidigare. Men på universiteten och högskolorna tillämpar man f.n. bestämmelserna på ett annorlunda sätt. Det gör man därför att det även för högskoleenheterna gäller att få en balans mellan vad som skall täckas av fakultetsanslagen och vad som måste tas ut för externfinansierad forskning. Olika verksamheter kan ju här ha olika stor betydelse för en högskoleenhet. Jag tror därför att ett alltför schabloniserat system skulle medföra svårigheter. Jag delar Bertil Fiskesjös uppfattning att det är viktigt att man har ett samarbete mellan högskolan och externa finansiärer, inte minst de många statliga sektorsorganen. På den vägen skall vi gå vidare.
Herr talman! Men, utbildningsministern, det är inte samma regler som tillämpas. De nya tillämpningsföreskrifterna utfärdades den 17 juni 1983. Det är försöken att tolka dessa nya tillämpningsföreskrifter som har åstadkommit så mycket bekymmer ute på högskolorna. Även om man kan fota dessa nya regler på ett riksdagsbeslut som ligger förhållandevis långt tillbaka i tiden — det är möjligt att man kan göra det — så är ju detta i och för sig inte någon garanti för att reglerna är ändamålsenliga och bra. Om vi upptäcker att vi i stället för att förenkla den byråkratiska processen i onödan krånglar till den, bör vi kunna ändra även på tidigare beslut. Vidare medför de höjda avgifterna en uppenbar risk för att vissa av de organ som finansierar ganska mycket forskning inte längre kan ge så stora anslag. Det innebär i sin tur att projekt får läggas ner och att forskare blir arbetslösa.
Herr talman! Vi utför nu ett kartläggningsarbete i regeringskansliet för att ta reda på om det sker några förändringar i praxis när man tillämpar reglerna. Jag kan försäkra att regeringen, när vi får bilden klar för oss, kommer att vidta de åtgärder som då anses nödvändiga. Vi kommer bl.a. att diskutera denna fråga i vår forskningsberedning.
Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för att regeringen inte slår igen dörren. Här finns uppenbarligen behov av vettiga reformer. Visst innebär de nya reglerna förändringar! Det vet varenda forskare som nu sitter och grubblar över sina digra ansökningsblanketter. Över huvud taget innebär det en pina att man i fråga om mycket av forskningen vid universiteten måste lägga ned så kolossalt mycket tid på själva ansökningsförfarandet. De nya reglerna har ytterligare komplicerat detta ansökningsförfarande. Vidare tycker jag att reglerna är diskutabla ur principiell synpunkt. Som jag nämnde tidigare vore det bättre att rejält förstärka basresurserna vid universiteten. Då skulle universiteten få resurser att ta emot betydande delar externfinansierad forskning, som enligt min mening också är en tillgång för universiteten och högskolorna.

Herr talman! Rune Rydén har frågat mig vad jag avser att göra för att tillgodose behovet av ytterligare gymnasieplatser på jordbruksoch skogsbrukssektorn i Malmöhus län. Jag vill först erinra om att riksdagen och regeringen inte fastställer ramar för enskilda län. Den uppgiften har, i nuvarande planeringssystem, skolöverstyrelsen . SÖ beslutar inom de sektorsramar för hela landet som fastställs av riksdagen. För JST-sektorn ligger regeringens förslag för läsåret 1984 85. För att underlätta huvudmännens planering har SÖ i avvaktan på riksdagens beslut gjort en preliminär länsfördelning av platserna för läsåret 1984/85 utifrån regeringens förslag i årets budgetproposition. Jag förutsätter att SÖ därvid gjort en samlad bedömning av till vilka län som bl.a. de nya platserna inom JST-sektorn bör förläggas och då tagit hänsyn till bl.a. huvudmännens planeringsberedskap. Jag vill också nämna att regeringen i den proposition om gymnasieskola i utveckling, som överlämnas till riksdagen måndagen den 12 mars, kommer att föreslå ökningar i förhållande till vad som föreslogs i budgetpropositionen dels med 2 000 platser på de grundskoleanknutna studievägarna, dels med 1 000 platser på högre specialkurs. Slutligen vill jag erinra om att regeringen i budgetpropositionen har föreslagit dels att smärre justeringar skall få göras mellan olika sektorsramar, dels att en utökning av totalramen skall vara möjlig om arbetsmarknadsskäl påkallar det.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret. Det är ju så att arbetsmarknadssituationen för dagens ungdomar inte är ljus. Vidareutbildning förbättrar i regel situationen, och för vissa utbildningar är arbetsmarknadssituationen betydligt ljusare än för andra. Av detta bör man dra den slutsatsen att utbildning är bra och att utbildning inom sektorer där behovet av utbildade är stort är allra bäst. En sådan sektor, om än en liten, är jordbruksoch trädgårdsutbildningarna, som har en god arbetsmarknad speciellt i det län som har de bästa förutsättningarna i landet för jordbruksoch trädgårdsnäringarna, nämligen Malmöhus län. Behovet är stort och uttalat. Länsskolnämndens äskanden har också följts upp i den preliminära tilldelningen av gymnasieskoleklasser i oktober 1982, som avser läsåret 1984/85. Landstinget avsåg att dubblera utbildningarna på Skurups lantbruksskola från en till två klasser samt att trädgårdslinjen på Hvilans lantbruksoch trädgårdsskola skulle utökas. Nu har Malmöhus län emellertid inte fått de preliminärt redan tilldelade platserna, trots att de fått högsta prioritet av länsskolnämnden, på grund av att sektorsindelningen inte medger ytterligare resurser till JST-sektorn. Statsrådet Lena Hjelm-Wallén säger i svaret att man bör ha möjlighet att göra omfördelningar och att man också bör ta hänsyn till huvudmännens planeringsberedskap. I Malmöhus län har man en mycket hög planeringsberedskap på det här området. I stort sett är alla investeringar gjorda — investeringar för tiotals miljoner kronor. Dessutom har statsrådet i en debatt här i kammaren sagt att man har möjlighet att göra smärre justeringar mellan de olika sektorsramarna och också utöka totalramen, om arbetsmarknadsskäl påkallar det. Jag tycker det är ett bra svar. Problemet är bara det att trögheten i systemet tycks vara påfallande. Det behövs antagligen att statsrådet än en gång upprepar detta och ser till att det fungerar ute i praktiken. Jag skulle vilja rikta en direkt fråga till statsrådet: Innebär svaret att Malmöhus län nu kan få sina på dessa två områden utomordentligt efterlängtade platser? Även om svaret i grunden är positivt tycker jag att det hade funnits skäl till ytterligare en klar markering i detta avseende.
Herr talman! Rune Rydén borde känna väl till systemet och beslutsprocessen. Det är således inte riksdagen som fattar beslut om länsramarna, utan det är skolöverstyrelsen. Frågan får alltså ställas till denna.
Herr talman! Just med kännedom om hur skolöverstyrelsen fungerar i det här fallet skulle det ha varit mycket välgörande med ett kraftfullt uttalande från statsrådet, där hon klart fastslår att möjligheterna till en utökning bör utnyttjas till fullo. Det behövs för att man skall kunna tillgodose de lokala intressena och för att inte stora investeringar skall gå till spillo. Det gäller ju att tillfredsställa ett väl känt arbetsmarknadsbehov.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Sedan jag lämnade in min fråga — det gjorde jag den 3 februari — har det hänt en hel del. Jag har bl.a. noterat att regeringen ämnar skärpa lagen, så att myndigheterna får bättre möjligheter att stoppa sådana personer som i vinningssyfte ägnar sig åt smuggling av flyktingar till Sverige. Alla känner vi väl stort medlidande med folk som utsätts för förföljelse. Självfallet skall vi, i enlighet med våra utfästelser, låta de människor stanna här i landet som riskerar svåra straff i sina hemländer. Emellertid är det långt ifrån säkert att det är de som lider mest som lyckas ta sig ut ur sitt eget land. I Iran, för att anföra ett exempel, är det inte många från den s.k. Bahaisekten som lyckas fly. Många som bekänner sig till avvikande religioner — i förhållande till islam — förföljs t.o.m. på främmande mark. Det gäller framför allt att hitta internationella lösningar på detta världsproblem och att samtidigt seriöst pröva varje enskilt ärende i Sverige. Det är då stötande att enskilda och för all del också flygbolag gör sig stora förtjänster på flyktingarna, och det är utomordentligt viktigt att vi har någorlunda kontroll över invandringen hit. För en del kommuner, t.ex. i Stockholmsområdet, har de vågor av stora grupper flyktingar som tagit sig hit medfört stora bekymmer. Sigtuna kommun, där flyghamnen Arlanda ju ligger, har betydande och akuta svårigheter att klara av alla praktiska åtaganden, och trycket på Arlandapolisen är hårt. Det måste vara en självklarhet att vi får försöka anpassa invandringsströmmen till våra praktiska möjligheter att hjälpa människor. Har vi inte resurser — ekonomiska och mänskliga — blir det dåligt bevänt med den hjälp flyktingarna får. Framför allt ställer en invandringsvåg från för oss fftämmande kulturer mycket stora krav på hjälpoch stödinsatser — inte minst i ett längre perspektiv. Flygbolagen skall kontrollera om en utlänning är försedd med erforderligt visum. Men nu är det faktiskt så, att även flygbolagen har en avsevärd inkomst av de här resorna, och kanske blir kontrollen inte alltid så effektiv. Hitresan sker givetvis på resenärens bekostnad — med ockerpriser för falska pass och visa — och om den stackars utlänningen inte bedöms vara flykting eller kommer via ett land där han är skyddad från förföljelse, skickas han antingen tillbaka hem eller till det förra landet. I båda fallen har någon — ofta en organisation — tjänat stora pengar på att ordna falska handlingar, och de pengarna förlorar utlänningen. Flygbolaget löper ingen risk alls. Det får betalt för biljetten till Sverige av resenären, och återresan — om den beslutas — betalas med skattemedel. Det är, menar jag, humanare och riktigare att en restriktiv politik förs redan från början. Det är också, som statsrådet säger, oacceptabelt att personer utnyttjar flyktingars situation i strid med utlänningslagen. I USA och Canada tillämpas den ordningen att flygbolag som medför passagerare utan gällande visering åläggs att betala en avgift om 1 000 US-dollar per passagerare. I Canada får flygbolaget dessutom betala uppehållskostnaderna för passageraren tills utredningen av saken är avslutad. Västtyskland lär numera ha en lag som ger möjlighet att med omedelbar verkan införa liknande bestämmelser, vilket redan visat sig ha en disciplinerande effekt.

Herr talman! Jag vill gärna ge regeringen en eloge för den snabba reaktionen när det gäller åtgärder mot flyktingsmuggling i vinningssyfte, och jag välkomnar en flyktingpolitisk beredning, som jag har hört skall tillsättas. Det är värdefullt inte minst för att åstadkomma en spridning av åtagandena när det gäller flyktingar, så att inte ett fåtal kommuner får bära hela bördan, och också för att effektivisera arbetet med invandringen, så att det inte uppstår onödigt långa väntetider i olika sammanhang. Statsrådet Gradin gjorde för någon vecka sedan i en frågestund ungefär följande uttalande: I förhållande till vår folkmängd har Sverige under senare år tagit emot fler flyktingar än många andra jämförbara länder. Det instämmer jag i. Det är därför viktigt att vara observant och vidta åtgärder när en plötslig våg av invandring kommer, så att vi orkar med uppgiften. Vi har redan nu nästan nått gränsen för vad vi kan klara av. Men jag har uppfattat att statrådet härvidlag både har reagerat snabbt och är beredd att vidta ytterligare åtgärder, även sådana åtgärder som jag föreslog i mitt första inlägg, nämligen att ha ytterligare samtal med flygbolagen för att komma till rätta med den slapphet som onekligen måste sägas råda.

Herr talman! Jag tackar för det svaret. Som invandrarministern förstår är det speciellt Sigtuna kommun, och kanske också Botkyrka kommun, som jag idet sammanhanget ömmar för. Sigtuna kommun har haft oerhörda problem med den stora invandringen och den flyktingsluss som man av riksdag och regering har ålagts att klara. Jag tackar för svaret.
Herr talman! Jag ber att få anmäla att den interpellation som har framställts av Paul Lestander och som gäller fiskevården i reglerade sjöar kommer att besvaras den 16 mars.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av de försurningsskador på skog som skogsstyrelsen har rapporterat om. Vi har i Sverige sedan länge varit medvetna om att försurningen också medför risker för skador på skogen. Av bl.a. detta skäl har olika åtgärder vidtagits för att minska utsläppen av förorenande ämnen. Det åtgärdsprogram för att minska svavelutsläppen i Sverige som beslutades år 1976 är nu genomfört. Regeringen har därför tillsatt en särskild aktionsgrupp för att ta fram underlag för ett nytt åtgärdsprogram. I gruppen, som skall arbeta under min ledning, ingår generaldirektörerna för närmast berörda ämbetsverk. Gruppen, som skall arbeta snabbt, skall redovisa vilka åtgärder som kan vidtas såväl på det nationella som på det internationella planet. Som jag under den senaste tiden flera gånger har framhållit här i riksdagen ser jag mycket allvarligt på de rapporter som kommer om skador på skog. Skogsstyrelsen har nu presenterat resultaten av den undersökning som genomförts under de senaste månaderna av särskilt utvalda skadade skogsbestånd. Omfattning och typer av skador som påträffats i dessa bestånd har redovisats. Några generella slutsatser om skadorna på skog i andra områden har skogsstyrelsen inte ansett det möjligt att dra av detta material. Man måste nu gå vidare dels med särskilda intensivstudier av skadade bestånd, dels med inventeringar för att få bättre information om skadornas utbredning såväl lokalt som för större områden.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Tyvärr innehöll det inte så mycket förslag till vad som kan göras utan mest bara besked om mer utredningar och ytterligare väntan — utan konkreta motåtgärder. En slutsats kan dras av skogsstyrelsens rapport, nämligen att allt måste göras för att minska utsläppen av försurande ämnen såväl i Sverige som i övriga Europa. Jag skall därför redovisa tre sådana åtgärder och vill gärna veta om jordbruksministern är beredd att aktivt verka för att det kommer till stånd. 1. Även med avancerad reningsteknik innebär förbränning av kol betydande utsläpp av försurande ämnen. Vi behöver inte ytterligare kol i vårt energisystem. Vill jordbruksministern medverka till att stoppa ytterligare kolintroduktion? 2. Naturgasen har ur miljösynpunkt stora fördelar. Det är just nu mycket aktuellt att fatta beslut om utbyggnad av gasledningar till och genom Halland upp till Göteborg. En sänkning av skatten från 75 till 50 96 på naturgas skulle vid en jämförelse med olja tveklöst medverka till ett utbyggnadsbeslut och innebära betydande minskningar av försurande utsläpp. Samtidigt skulle det förbättra vår förhandlingssituation gentemot Danmark. Troligen är denna skattereduktion bland de billigaste miljövårdsåtgärder vi kan vidta. Är jordbruksministern beredd att medverka till denna sänkning av skatten på naturgas? 3. Utsläppen av kväveoxider från våra bilar svarar för en allt större andel av försurningen. För att man skall kunna använda katalytisk rening krävs blyfri bensin. Övergången till blyfri bensin skulle underlättas genom inblandning av 5-10 96 etanol. Vi skulle med fördel kunna använda vårt spannmålsöverskott för produktion av etanol. Därmed skulle vi lösa en rad problem och åstadkomma en bevarad och ökad sysselsättning, förbättra bytesbalansen och bibehålla värdefull åkermark. Vad som krävs för att industrin och jordbruket skall våga göra denna stora industrioch miljösatsning är skattefrihet för etanol, producerad på inhemsk råvara. Är jordbruksministern beredd att främja seklets kanske viktigaste industrioch miljösatsning genom att medverka till att ta bort skatten på etanol producerad på inhemska råvaror?

Herr talman! Som Ivar Franzén mycket väl vet, har jag haft tillfälle att åtskilliga gånger i samband med besvarande av interpellationer och frågor redovisa de många åtgärder som under årens lopp har vidtagits från svensk sida för att minska utsläppen och också hur vi arbetar för att kunna medverka till, i det internationella samarbetet, att vända försurningstrenden. Vi hade senast i förra veckan en session här i Nordiska rådet, där vi enades om på nordisk nivå att göra uttalanden mot länder som inte deltar aktivt i det här samarbetet. De fem nordiska länderna har framlagt ett gemensamt program om hur vi skall reducera svavelutsläppen — ett program som vi har lanserat inom ramen för den ECE-kommission som arbetar på området och till vilken vi har fått anslutning från Västtyskland, Österrike, Schweiz och Canada. Vi skall i slutet av mars mötas i Canada för att diskutera hur vi skall arbeta vidare för att på internationell nivå vidga kretsen av länder som är beredda att aktivt arbeta för konkreta åtgärder för att minska utsläppen. Vad gäller de svenska insatserna kan jag nämna att vi inom de närmaste veckorna kommer att redovisa hur vi skall fullfölja det beslut som riksdagen fattade 1981 beträffande energiplanen och i vilken omfattning vi i det sammanhanget skall utnyttja kol för att klara vår energiförsörjning. Då kommer regeringen att redovisa på vilket sätt vi kommer att möta miljökraven därvidlag. Jag kan säga så mycket att vi i det sammanhanget kommer att redovisa betydligt skärpta miljökrav. Vad beträffar bilavgaserna enade vi oss på nordisk nivå om nödvändigheten av att gemensamt också på den punkten ta ett ordentligt tag för att — med den nu dess bättre mer aktiva opinionen på det här området, inte minst inom Västtyskland — kunna få en bred uppslutning bakom kravet på katalytisk rening och blyfri bensin. Jag återkommer till denna fråga.
Herr talman! Jag förutsätter att jordbruksministern är helt överens med mig om att allt som kan göras måste göras för att minska utsläppen. Jag noterade med tillfredsställelse uppräkningen — den var välbekant. Nu vill jag ha konkreta besked om tre enkla, konkreta åtgärder, vilka det finns en rad tunga sakargument för och inga sakargument emot. Jag tycker det är brist på handlingskraft eller brist på verkligt god vilja från regeringens sida att inte konkret ta tag i de här frågorna och lämna verkliga besked. Talet om samarbete mellan socialdemokrater och centern har ju varit aktuellt överallt i landet sista tiden. Det är med verkligt beklagande jag konstaterar att när vi på ett väl underbyggt sätt aktualiserar viktiga frågor, vilkas lösning ni med läpparna bekänner er till, räcker samarbetsviljan inte längre till; Det samarbete som kommer till stånd är i huvudsak ett samarbete mellan socialdemokrater och moderater. Det skulle vara roligt om ni i praktisk handling konkret kunde visa att ni ställer upp på dessa mycket viktiga miljöfrågor, som därtill ger en god samhällsekonomisk vinst, ger ökad sysselsättning och förbättrar vår bytesbalans. Jag hoppas att jag nu får en mycket positivt och konkret svar från jordbruksministern.

Herr talman! Det är märkligt att erfara hur man från centerns sida nu agerar i de här frågorna. Det förefaller mig som om den enda strävan man har är att till varje pris framställa centern som ett parti som i varje läge kan skilja sig ut från ett samarbete som utan tvivel är angeläget att få till stånd när det gäller de här viktiga frågorna. Jag hann i min förra replik inte svara på Ivar Franzéns fråga, om jag är beredd att säga att vi inte behöver en gnutta kol mer här i landet. Detta frågar man efter det att centern själv haft möjlighet att i regeringsställning skapa underlaget för den energiplanering som man inbjöd kommunerna att delta i och där man uppmanade kommunerna att försöka hitta någon möjlighet att ersätta olja med ett annat bränsle och på det sättet tog in kol i bilden. Nu väntar man sig att vi som genom ett trollslag skall avbryta all kommunal planering och säga: Det ni hittills har planerat får ni nu lägga ned!
Herr talman! Det är faktiskt så att vi i vår energipolitik försöker leva mycket nära verkligheten. Vi är mycket måna om att utnyttja de möjligheter som en positiv utveckling erbjuder. Därför är jag ytterligt förvånad över att socialdemokraterna gång efter annan låser sig vid vissa siffror i en energibalans och totalt glömmer bort att bara den mycket positiva utvecklingen av värmepumpstekniken och de ökade möjligheterna att bruka inhemska bränslen mycket väl täcker in den kolintroduktion som fanns med i energibalansen. Man behöver bara använda de enkla räknesätten — och alltså addera och dra ifrån — för att få klara belägg för att vi på litet sikt inte behöver kol i det svenska energisystemet. Jag var försiktig nog att säga att vi inte skulle röja undan det kol som det redan finns beslut om. Men jag tycker att varje ytterligare investering i koleldning är en olycka för landet, och till skada för miljön.
Herr talman! Vi har från socialdemokratins sida sagt att vi inte kommer att acceptera kol i annan omfattning än den riksdagen har uttalat sig för och en som är absolut nödvändig, sedan man prövat andra alternativ. Vad som återstår för Ivar Franzén när propositionen läggs på riksdagens bord är att konkret yrka avslag på varje introduktion utom utnyttjande av kol som riksdagen redan har uttalat sig för och som kommunerna börjat planera för att ta i anspråk. Jag tycker att vi kan avvakta den debatten. Då kommer herr Franzén att få tillfälle att motivera vad han hittills har sagt, nämligen att vi icke behöver en enda gnutta mer kol än vad som motsvaras av den kolförbrukning som vi just nu har i det här landet.
Herr talman! Jag vill helst själv precisera vad jag säger. Jag sade att jag bedömer varje ny ytterligare investering i koleldade anläggningar som en felinvestering till skada för landet och till skada för miljön. Vi skulle ha haft en mycket bättre situation i dag, herr statsråd, om inte den socialdemokratiska regeringen hösten 1982 hade pratat om 25 stora koleldade anläggningar. Detta frestade kommunerna till en massa olyckliga investeringsbeslut i kol. Sedan har ni gått på vår linje. Vi tackar för det. Ni har plockat bort moms på inhemska bränslen och ni har gett ett statsbidrag till skogsbränsle — vi tackar för att ni här har gått oss till mötes. Men varför skall det absolut ta åratal innan ni kommer underfund med hur rätt vi har?
Herr talman! Låt mig till slut säga att vi skulle ha varit i en bättre situation i dag om den borgerliga regeringen, som också centerpartiet deltog i, hade haft förmågan att lägga fram ett energipolitiskt handlingsprogram och inte överlåtit åt kommunerna att oberoende av varandra fundera över på vilket sätt de skulle ersätta oljan. Det var ändå utgångspunkten för uppläggningen av den energipolitik som vi enades om i riksdagen 1981. Den kan vi så att säga inte bara bryta nacken av. Det är emellertid intressant att höra att Ivar Franzén nu börjar glida i sina formuleringar. Vi får vänta och se vad det definitiva ställningstagandet blir när vår proposition ligger på bordet.
Herr talman! Om vi försöker koncentrera detta till en koldebatt, kan vi konstatera att de konkreta besluten om investeringar i kolanläggningar var ganska få före hösten 1982. Det var just den socialdemokratiska regeringens vidlyftiga tal om hur man planmässigt skulle bygga 25 stora koleldade anläggningar som gav kommunerna den här injektionen. Storebror sade ju detta — då satsade man också! Det är i högsta grad den socialdemokratiska regeringen som är skyldig till att vi har kolintroduktion i nuvarande omfattning. Den omfattningen är redan i dag för stor. Men jag har inte sagt att jag vill riva ner något som är beslutat och byggt. Jag vill dock försöka få till stånd ett samarbete och ett stopp för ytterligare investeringar.
Herr talman! Jag är nödsakad att ge ännu en replik. När vi redovisade de 25 anläggningarna var det för att precisera på vilket sätt vi skulle se till att det blev den begränsning som riksdagen uttalade sig för 1981. Vi ville inte, som den borgerliga regeringen hade gjort, bara hoppas att kommunerna oberoende av varandra skulle komma att landa på en kolintroduktion som rymdes inom ramen för det antal ton som vi då talade om. Det var en nödvändig precisering. Jag hoppas att herr Franzén skall finna att vi lyckats hålla nere kolintroduktionen med hjälp av den typ av preciseringar som vi då gjorde. Framför allt vill vi, till skillnad från den borgerliga regeringen, förhindra att vi får introduktionen i små anläggningar, som icke kan utnyttja effektiv miljöteknik.
Herr talman! Jag hyser ett mycket större förtroende för kommunernas förmåga att anpassa sig till verkligheten än jordbruksministern gör. Om den socialdemokratiska regeringen redan hösten 1982 hade tagit bort momsen på inhemska bränslen, vilket den sedan på ett föredömligt sätt gjorde under hösten 1983, och lagt på kolskatten litet mer, skulle kommunerna utan tvivel ha satsat mycket litet på kol. Vad ni har åstadkommit är i stort sett en garanti — mer eller mindre — för att det som har framförts som en siffra i energibalansen också blir verklighet i fråga om kolintroduktion, trots att verkligheten klart visar att det inte behövs. På detta sätt får Sverige en helt onödig kolintroduktion och en onödig belastning på vårt lands miljö. Detta innebär ett tungt ansvar, herr jordbruksminister.
Herr talman! En sista fråga till herr Franzén: Varför vidtog inte den borgerliga regeringen, innan den tvingades bort från regeringspositionen, de åtgärder som ni menar att vi skulle vara beredda att vidta omedelbart när vi tillträdde? Alla de här åtgärderna, som Ivar Franzén nu anser att vi borde ha vidtagit omedelbart hösten 1982, borde ju den borgerliga regeringen — om den haft de insikter som herr Franzén menar att vi skulle ha haft — kunnat vidta redan innan man lämnade ifrån sig regeringsansvaret.
Herr talman! Om vi skulle försöka få litet logik i den här diskussionen! Socialdemokraterna har åkt land och rike runt och talat om vilken fruktansvärd fara det är om vi aldrig så litet någon gång försöker samarbeta med moderaterna. Ibland har vi faktiskt samma synpunkter som de. Nu står jordbruksministern och säger: Varför genomförde ni inte detta? Stunden innan hade ni varnat oss och talat om hur omöjligt det är att föra en centerpolitik tillsammans med moderaterna. På vissa punkter är det svårt — det är jag medveten om — och det är det som har gett till resultat att vi inte i en borgerlig regering kunde föra den energipolitik som vi ville ha. Det är ju helt självklart. Sedan kommer ni och säger: Samarbeta med oss, så får ni igenom er politik! Nu vädjar jag till jordbruksministern: Hjälp oss då, som ni lovar, att genomföra den här mycket viktiga biten när det gäller energipolitiken, och visa att det ligger något uns av verklighet i ert samarbetserbjudande!
Herr talman! Jag konstaterar bara att Ivar Franzén slår fast att det är omöjligt att i en borgerlig regering föra en energipolitik av det slag som centern eftersträvar. Och jag delar Ivar Franzéns uppfattning — det är förmodligen omöjligt. Det kan kanske vara en tankeställare för Ivar Franzén och andra centerpartister inför det agerande som man i olika sammanhang skall tillämpa när vi nästa gång går till val.
Herr talman! För en gångs skull är jag faktiskt helt överens med jordbruksministern. I vissa sammanhang — t.ex. när det gäller Secure — kommer vi aldrig att ha samma mening som moderaterna. Det är faktiskt inte någon nyhet som jordbruksministern kommer med.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva sitt förslag om höjda djursjukvårdsavgifter, så att det inte får negativ effekt på djurskyddet. Riksdagen har år 1983 beslutat att finansieringen av djurens hälsooch sjukvård i ökad utsträckning skall vara en angelägenhet för djurägarna. Lantbruksstyrelsens kostnader för djurens hälsooch sjukvård beräknas för budgetåret 1984/85 till ca 70 milj.kr., varav huvudparten avser kostnader för distriktsveterinärorganisationen. Regeringens förslag i årets budgetproposition innebär att dessa kostnader skall till 40,5 milj.kr. täckas med budgetmedel och till 30 milj.kr. med djursjukvårdsavgifter. Under innevarande budgetår beräknas djursjukvårdsavgifterna uppgå till 15 milj.kr., och det saknas därför lika mycket för att lantbruksstyrelsens beräknade kostnader skall vara täckta. En avgiftshöjning blir därför nödvändig. I en medelstor djurbesättning kan en sådan avgiftshöjning beräknas medföra att kostnaderna för veterinärvård i genomsnitt ökar med 200-250 kr. per år. En kostnadsökning av denna storleksordning, sedd i relation till Nr 91 produktionsvärdet i en sådan besättning, bör inte få några allvarligare följder Tisdagen den

Om djursjukvårds Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga, men avgifterna jag måste beklaga att jordbruksministern med en axelryckning går förbi det problem som jag har tagit upp och menar att det gäller en kostnad som jordbrukarna mycket väl kan ta. Jag vill erinra om att riksdagen 1982, när den fattade sitt principbeslut om hur veterinärverksamheten i fortsättningen skall vara utformad, slog fast att man skall ha en relativt sett oförändrad kostnadsfördelning mellan staten och jordbruket. Beslutet innebar också att vi skulle få ett ökat antal veterinärer. Eftersom staten inte kunde betala kostnaden för dessa, infördes då en djursjukvårdsavgift om 5 kr. År 1983 lade jordbruksministern fram förslag om att djursjukvårdsavgiften skulle ökas till 25 kr., vilket innebar en överflyttning av kostnader från staten till jordbruket. Detta var faktiskt inte avsett från början. I årets budgetproposition föreslår jordbruksministern att kostnadsövervältringen på jordbruket skall ökas ännu mer. Detta kommer att medföra att djursjukvårdsavgiften mer än fördubblas, vilket ganska radikalt kommer att öka kostnaderna för djurägarna. Den genomsnittskostnad som jordbruksministern har räknat fram stämmer ganska dåligt med verkligheten. Några genomsnittskostnader finns egentligen inte i det här avseendet, och den som drabbas av problem med djurhälsan får ofta betydligt högre kostnader än som anges. Att anlita en veterinär i ett besvärligt fall en helg kommer att kosta kanske 500 kr. eller mera. Det medför att djurägaren kommer att fundera både en och två gånger innan han kallar på veterinären. Som jag påpekar i min fråga kan detta få konsekvenser för djurhälsan och för djurskyddet, och mycket stora problem kan komma att uppstå. Det uppstår därutöver risk för att distriktsveterinärorganisationen kommer att slås sönder. Djursjukvårdsavgifterna kommer nu att bli så höga att de förtar verkan av den kostnadsminskning som statsbidragen till veterinärernas löner innebär. I djurtäta områden kommer därför privata veterinärer att kunna ta över verksamheten. Också detta kommer på sikt att vara negativt för djurägarna och för djurhälsan liksom för samhället i dess helhet. Jag tycker att det är synd att man från jordbruksdepartementet inte vill lyssna på dessa farhågor. Jag vill återigen ställa följande fråga till jordbruksministern: Har man inte anledning att fundera över om man kunde hantera den här frågan på ett annorlunda sätt?
Herr talman! I ett kärvt ekonomiskt klimat kommer vi inte från att vi får lov att pröva varenda statsutgift som vi har. Som ett led i dessa strävanden har riksdagen bl.a. uttalat att finansieringen av djurens hälsooch sjukvård i ökad utsträckning skall bli en angelägenhet för djurägarna. Vi har också 135 handlat i enlighet med denna inställnig. Jag är fortfarande övertygad om att den avgift som nu kan komma i fråga inte kommer att innebära att vi, som herr Brunander påstår i sin fråga, löper några avgörande risker för en försämring av djurskyddet i det här sammanhanget.
Herr talman! Det riksdagsbeslut som jordbruksministern hänvisar till fattades efter ett förslag från jordbruksministern. Inte heller den gången delade jag jordbruksministerns uppfattning i den här frågan utan tyckte att den var felaktig. Det hade funnits anledning att följa det principbeslut som riksdagen fattade när den ändrade distriktsveterinärorganisationen. Jordbruksministern säger att vi i ett kärvt ekonomiskt läge måste fundera över vilka kostnader staten skall ta på sig och vilka som andra skall bära. Jag delar den uppfattningen, men det framläggs nu på punkt efter punkt förslag från regeringen syftande till omflyttning av kostnader från staten till jordbrukarna. Jordbrukarna kan inte ensamma lösa den ekonomiska krisen, utan regeringen måste också gå fram på andra vägar. I det här fallet är det fråga om en både för producenten och för konsumenten viktig verksamhet, eftersom friska djur i slutändan också ger en bra produkt. Det gäller alltså en för hela samhället viktig angelägenhet.
Herr talman! Det är riktigt att det på punkt efter punkt kommer förslag från regeringen om hur man skall kunna minska statens utgifter. Detta gäller på alla områden, och talesmän i riksdagen för de områden som berörs kommer också att säga att just på deras område är det inte nödvändigt. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att ambitionerna att öka avgifter och föra över utgifter från statskassan till det privata området är ännu större på den borgerliga sidan. Vi kritiseras ju närmast för att vi inte åstadkommer de besparingar i statsbudgeten som man menar att vi borde göra.
Herr talman! Det sista som jordbruksministern sade är alldeles riktigt. Jordbruksministern redovisar som motiv att man måste spara pengar. Vi har faktiskt ett budgetalternativ som är bättre i det avseendet, och trots det har vi pengar till just veterinärverksamheten. Jordbruksministern talade om privatisering. Det verkar som om man hade accepterat moderaternas synpunkter på offentlig verksamhet i det här avseendet och vill privatisera i varje fall distriktsveterinärorganisationen.

Herr talman! Lennart Brunander och Bo Arvidson har frågat mig om Om åtgärder för att regeringen avser att lägga fram förslag för att främja trädgårdsnäringen. främja trädgårds För drygt ett år sedan svarade jag på motsvarande fråga av Lennart näringen Brunander. Jag konstaterade då att regeringen under hösten 1982 hade vidtagit olika åtgärder för att förbättra landets ekonomi. En sådan åtgärd var den då genomförda devalveringen. Härigenom förbättrades också den svenska trädgårdsnäringens konkurrenskraft. Jag kan nu med tillfredsställelse konstatera att regeringens åtgärder varit lyckosamma och tillsammans med det allmänt förbättrade ekonomiska läget skapat bättre förutsättningar också för svensk trädgårdsnäring. Nu nämnda åtgärder har följts upp av regeringen i budgetpolitiken. Syftet därmed är att hålla vårt kostnadsläge under kontroll och motverka riskerna för en inflation som skulle äventyra de gynnsamma effekterna av devalveringen. I detta ligger också att vi måste fortsätta att vara restriktiva när det gäller de statliga utgifterna. Av vad jag nu har sagt framgår att regeringen när det gäller såväl trädgårdsnäringen som näringslivet i övrigt funnit generella ekonomiskpolitiska åtgärder för att stärka konkurrenskraften mer ändamålsenliga än direkta stödåtgärder.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern också för det här svaret. Man kan emellertid inte i svaret utläsa några större bekymmer för näringens problem. Som det påminns om i svaret ställde jag en fråga till jordbruksministern förra året. Jag skall läsa upp vad jordbruksministern då sade i sitt svar: ”Jag är mycket väl medveten om de problem som trädgårdsnäringen har att brottas med i detta sammanhang. Det var i stort sett en redovisning av olika uppslag och synpunkter på dessa problem som Lennart Brunander gav och som gör det nödvändigt för oss att bryta ut näringens anslag ur budgetpropositionen för att kunna hantera dessa frågor i ett sammanhang. Det är klart att vi kommer med förslag under våren. Tidpunkten blir beroende av vilken utformning dessa förslag kommer att få; vilka åtgärder som vi i detta sammanhang kan komma att vidta efter det att vi haft en ordentlig diskussion om alla dessa problem.” Någon proposition har vi under den här tiden inte sett röken av. Det har inte blivit någonting. Inte heller i den budgetproposition som vi nyss fick har det kommit några förslag, och ändå brottas näringen med ungefär samma problem nu som då. Det är riktigt som jordbruksministern säger att devalveringen har haft positiva effekter. Men det har inte varit tillräckligt positiva effekter. Dessutom håller devalveringens effekter på att ebba ut. Det behövs förslag om åtgärder. Vi emotser verkligen förslag. Man borde komma med förslag till att se över tullskyddet. Man behöver vidta åtgärder mot uppbyggnad av lager av utländsk frukt, innan importförbuden kommer. Man borde vidta ytterligare energisparåtgärder. Man skulle kunna skapa ett ROT-program för trädgårdsnäringen. Detta skulle kunna ge arbete åt byggnadsarbetare och skapa arbetstillfällen inom trädgårdsnäringen. Det behövs verkligen en ökning av stödet. Det är ungefär de synpunkter som jag framförde förra året. De här synpunkterna har dessutom framförts till jordbruksministern från företrädare för trädgårdsnäringen. Men i budgetpropositionen finns ingenting om detta. Vad som däremot finns är en negativ post när det gäller trädgårdsnäringen. Det föreslås att den svenska trädgårdsnäringen skall betala till livsmedelsverket för de kontroller som livsmedelsverket gör på svenska varor. Då skall man lägga beslag på de pengar som man får tillbaka för handelsgödselavgifter. Jag tycker att man tacklar det här på fel sätt. Trädgårdsnäringen behöver verkligen ökat stöd. Vi är beroende av en stark och bra trädgårdsnäring i vårt land. Jag skulle vilja upprepa min fråga: När tänker jordbruksministern komma med förslag med utgångspunkt i den utredning som gjorts?

Herr talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är ett anmärkningsvärt svar som här lämnats, inte minst mot bakgrund av det svar som Lennart Brunander tidigare refererade till och som lämnades för ungefär ett år sedan. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern: Vad finns det för skäl till att man nu inte är beredd att göra någonting? Jordbruksministern hänvisar till att devalveringen har haft positiva effekter. Det kan vara ett skäl, men knappast hela sanningen. Det måste finnas någonting mer bakom som man inte vill avslöja. Det nämns ingenting om livsmedelskommittén. Det tycker jag i och för sig är bra, för den har inte till huvudsaklig uppgift att syssla med trädgårdsnäringen även om det står i direktiven att man skall beakta den betydelse som trädgårdsprodukterna har för vår försörjning. Det är angeläget att det händer någonting på trädgårdsområdet. Trädgårdsnäringen har haft en besvärlig situation under flera år. Det visar inte minst den statistik som finns när det gäller t.ex. antalet odlare på växthussidan. Antalet har minskat under perioden 1971-1981 från 3 010 till 1850. Inte minst ur beredskapssynpunkt är det angeläget att vi får en tillräckligt stor inhemsk produktion. Importen är mycket stor. Mer än hälften av trädgårdsprodukterna importeras. Det borde finnas utrymme för ökad svensk produktion. Inte minst ur sysselsättningssynpunkt är det angeläget. Kvaliteten på svenska grönsaker är god. Det har betydelse för folkhälsan. Produktionen i Sverige är i större utsträckning fri från bekämpningsmedel än i utlandet. Vi tillåter inte bekämpningsmedel på samma sätt som man gör utomlands, men vi är ganska njugga när det gäller kontroll på importerade Nr 91 trädgårdsprodukter. Tisdagen den I det utredningsförslag som lämnades våren 1982 föreslogs en mängd 6 mars 1984 åtgärder. Man tog upp frågan om trädgårdsgrödornas situation när det gäller skördeskadeskyddet. Om det nu inte kommer någon proposition om Om åtgärder för att trädgårdsnäringen, så är i alla fall en proposition om skördeskadeskyddet främja trädgårdsutlovad. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern: Är jordbruksministern näringen beredd att komma med förslag när det gäller de fältmässiga trädgårdsgrödorna, så att de får ingå i skördeskadeskyddet på något sätt? Inte minst svårigheterna under 1983 för en mängd odlare visar att någonting måste göras. Det är en mängd odlare som inte fått ersättning för katastroffall, trots att de fått tillstyrkan från länsmyndigheterna. När jag ställde min fråga hoppades jag att jag skulle få ett positivt svar från jordbruksministern, att man ville vidta åtgärder för att främja den svenska trädgårdsnäringen. Nu ser det ut som om några konkreta förslag inte kommer ifrån den nuvarande regeringen. Svaret på min fråga om regeringen tänker lägga fram förslag för att ffrämja trädgårdsnäringen måste därför bli nej. Är det rätt uppfattat, jordbruksministern?

Herr talman! När vi fick överta regeringsansvaret hösten 1982 ställdes vi generellt inför frågan: Vad skall vi göra för att förbättra det svenska näringslivets konkurrenssituation? Skulle vi fortsätta, som den borgerliga regeringen hade gjort i rätt hög grad, att lappa på här och där med subventioner till olika näringsgrenar för att klara dem som närmast satt i sjön, eller skulle vi vidta någon åtgärd som mera radikalt och generellt kunde skapa ett bättre konkurrensläge för näringslivet? Jag tillsatte själv trädgårdsnäringsutredningen. Den byggde på förutsättningen att man kanske behövde vidta vissa åtgärder av den tidigare typen för att skaffa trädgårdsnäringen en bättre situation. Men vi bestämde oss för att i stället genomföra devalveringen, som kom att skapa betydligt annorlunda förutsättningar för det svenska näringslivet, inkl. trädgårdsnäringen. Jag tror att om man i dag frågar trädgårdsnäringens företrädare om de skulle ha önskat sig en situation där vi hade avstått från devalveringen och genomfört de åtgärder till förmån för trädgårdsnäringen som föreslogs av trädgårdsnäringsutredningen, skulle deras val inte ha varit särskilt svårt. Vi konstaterade alltså fram på vårkanten att vi hade fått ett gynnsamt utfall, även för trädgårdsnäringens vidkommande, av denna åtgärd. Jag hade föreställt mig att det möjligen kunde vara av intresse också för borgerliga partier att konstatera att det är bättre att vi generellt sett försöker ordna ett bättre konkurrensläge för vårt näringsliv än att fortsätta att upprätthålla dess konkurrensförutsättningar med subventioner och likartade åtgärder. När det gäller tullar och importfrågor kan jag bara säga att vi följer dessa frågor fortlöpande med stor uppmärksamhet, eftersom vi vet att vi här kan tvingas till åtgärder för att klara näringens situation.
Herr talman! Det är den vanliga visan när man diskuterar politik med en företrädare för socialdemokratin. De talar hela tiden om hur eländigt det var när de fick ta över och skyller i princip allting på det. Därefter säger de att devalveringen var det som skulle lösa alla problem. Det är inget tvivel om att en devalvering ger en förbättrad konkurrenssituation gentemot omvärlden, men den löser trots det inte alla problem. Svante Lundkvist säger att vi borde tala med trädgårdsnäringens företrädare och att de säkert är förtjusta i devalveringen och hellre vill ha den än de åtgärder som trädgårdsnäringsutredningen föreslog. Jag tror säkert att de tycker att devalveringen var gynnsam för dem. Men jag vet att de dessutom tycker — och med fog — att en del av dessa åtgärder trots det borde genomföras. Detta gäller inte minst på tullsidan. Det gäller även möjligheterna att satsa mer pengar på främjandena, som skall ge utrymme för en större produktion i Sverige — och även en större konsumtion — av grönsaker och trädgårdsprodukter. Jordbruksministern säger att man följer tullarna med uppmärksamhet. Ja, men det räcker inte, herr jordbruksminister, att följa tullarna med uppmärksamhet. Man måste också ingripa när det behövs. Och det behovet har faktiskt förelegat. Vidare sade jag i mitt förra anförande att den enda åtgärd man vidtog på trädgårdsområdet var att belägga den kontroll som görs av svenska livsmedel med avgifter och på det sättet lägga rabarber på de pengar från handelsgödselavgiften som trädgårdsnäringen skulle få tillbaks. Tycker jordbruksministern att detta är att stödja trädgårdsnäringen?
Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga, om jordbruksministern avsåg att komma med något initiativ när det gäller skördeskadeskyddet. Jag delar jordbruksministerns uppfattning att det är bättre med generella åtgärder än med direkta stödåtgärder, men det hindrar inte att man skulle kunna följa upp utvecklingen på tullsidan bättre. Den svenska trädgårdsnäringen har väldigt små möjligheter att klara konkurrensen från t.ex. öststaterna när de mycket kraftigt dumpar varor på den svenska marknaden. Detta tycker jag att man kan följa upp; det är i alla fall inte någonting som belastar den svenska budgeten. Jag tycker det är viktigt att vi får en bättre situation för trädgårdsnäringen, och jag vill än en gång fråga jordbruksministern om det alltså är ett definitivt nej: det kommer ingen proposition om detta.
Herr talman!

Men sedan säger de: Det skulle vara bra om trädgårdsnäringen ovanpå det kunde få en slant. Det är ungefär vad de flesta säger i detta sammanhang. I vanliga fall har varken Brunander eller Arvidson några fler slantar att dela ut, men till just detta område finns de uppenbarligen. Jag menar att vi här har vidtagit generella åtgärder som har gett effekt. Vi kant.o.m. säga att de gav bättre effekt än vad de förslag som trädgårdsnäringsutredningen hade lagt fram skulle ha gjort. I det läget har vi inte funnit anledning att spä på med ytterligare bidrag i form av subventioner.
Herr talman! Jordbruksministern försöker här tolka vad vi säger på sitt eget sätt. Han gör det naturligtvis från sin utgångspunkt. Vad jag sade om devalveringen var att den givetvis är fördelaktig för trädgårdsnäringen. Men för den skull behöver den inte vara fördelaktigare än speciella åtgärder riktade mot trädgårdsnäringen. Framför allt utesluter inte devalveringen särskilda insatser. Det finns ett behov av sådana, och det är det som är viktigt i detta sammanhang. När jordbruksministern gav sitt svar på min fråga förra året hade devalveringen genomförts, men man hade från jordbruksdepartementets sida fortfarande uppfattningen att man skulle komma med en proposition. Jordbruksministern lovade faktiskt att göra det. Vi har inte sett till den propositionen, och vi kommer uppenbarligen inte heller att få se någon. Det är synd, för trots det som jordbruksministern har sagt finns det behov av åtgärder för att ge trädgårdsnäringen en bättre situation.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag anser att de löften som JAS-gruppen gett om 100 nya arbetstillfällen till Norrbotten är en utfästelse om nettotillskott av arbetstillfällen. Industrigruppen JAS gjorde i februari 1982 till den dåvarande regeringen olika utfästelser inför beslutet om upphandling av flygplanet JAS. Utfästelserna redovisades i totalförsvarspropositionen . Häri inryms även de 100 nya arbetstillfällena till Norrbotten under en femårsperiod som Sten-Ove Sundström frågat mig om. Jag anser att IG JAS åtaganden gäller ett nettotillskott av sysselsättningstillfällen och att dessa åtaganden gäller gruppen som helhet. Jag vill därutöver nämna att den nuvarande regeringen i samband med beslutet om Norrbottenspropositionen i mars 1983 med IG JAS tog upp frågan om nya arbetstillfällen, särskilt med avseende på samhället Svappavaara. Industrigruppens delägare förklarade sig därvid beredda att fortsätta sina ansträngningar i syfte att skapa nya arbetstillfällen i sysselsättningssvaga regioner. Speciell uppmärksamhet skulle ägnas Norrbotten och malmfälten. Här kan jag i dag konstatera att denna aktivitet utmynnat i en första nyetablering. Statens industriverk beslöt för drygt en månad sedan att ge stöd till Eurosun AB, som kommer att sysselsätta 40 personer med tillverkning av vindrutor.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på frågan. Bakgrunden till frågeställningen är de utfästelser som den s.k. JAS gruppen gett om minst 100 nya jobb till Norrbotten. Ibland har man från de berörda företagens sida påstått att det här löftet redan är uppfyllt, och ibland har man också presenterat en lista där man räknat in arbetstillfällen som i många fall planerats långt innan JAS-projektet blev aktuellt. Dessutom planerar nu en av intressenterna i JAS-gruppen, Ericsson, att genom sitt dotterbolag, Sieverts, lägga ner verksamheten vid kabelverket i Öjebyn. Därmed skulle ca 170 anställda bli arbetslösa i en region där möjligheterna att få ett fast arbete i nuläget är oerhört små. Det JAS-gruppen säger sig vilja ge Norrbotten i antal nya arbetstillfällen tar alltså Ericsson-koncernen tillbaka genom nedläggningen av Sieverts Kabelverk i Öjebyn. Den här situationen är anmärkningsvärd ur flera synpunkter, eftersom man just i Ericsson-koncernen säger sig ha ett behov av nyanställningar på minst 1 000 personer under 1984-1985. Naturligtvis måste man ha en viss förståelse för att det tar tid att omstrukturera produktionsverksamheter i ett föränderligt näringsliv. Men detta har gått mycket bra i betydligt mindre industrikoncerner än Ericssonkoncernen utan att man har haft det anställningsbehov som Ericsson har under de kommande åren. JAS-projektet representerar en mångmiljardsatsning från samhällets sida, och de löften om nya arbetstillfällen som getts från företagens sida genom den s.k. JAS-gruppen bör följas upp med speciell uppmärksamhet, i synnerhet de löften som gäller det län som drabbats hårdast av arbetslöshet, alltså Norrbotten. Jag kan nu genom industriministerns svar på min fråga konstatera att IG JAS-åtagandena gäller ett nettotillskott av sysselsättningstillfällen och att just dessa åtaganden gäller gruppen som helhet. Det tolkar jag positivt, och jag förutsätter att detta också följs upp från politisk sida, så att dessa löften verkligen infrias, eftersom Ericsson som en viktig del i JAS-gruppen f.n. ser ut att avskaffa långt fler arbetstillfällen i Norrbotten än vad IG JAS-gruppen som helhet har skapat.

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kan förväntas vidta för att förbättra och öka marknadsföring och export av produkter som kan framställas i glesbygdskommuner som Övertorneå och därmed bidra till att vända trenden till en positiv ekonomisk och industriell utveckling. I glesbygdskommunerna har glesbygdsstödet visat sig vara ett mycket effektivt medel för att främja sysselsättningen, vilket framgår av den utvärdering av glesbygdsstödet som gjorts på uppdrag av industridepartementet. Jag kan nämna att 29 företag, de flesta inom areella näringar, fick glesbygdsstöd i Övertorneå kommun under förra budgetåret. Länsstyrelsen och den regionala utvecklingsfonden i länet har till uppgift att verka för ekonomisk och industriell utveckling i länet, även i glesbygdskommunerna. Såväl länsstyrelsen som den regionala utvecklingsfonden tilldelades under 1983 medel, utöver de ordinarie, för förstärkta näringslivsfrämjande insatser från den ram om 200 milj.kr. som riksdagen anslagit för särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län. Länsstyrelsen fick 15 milj.kr. för särskilda glesbygdsinsatser, och utvecklingsfonden fick lika mycket i medelstillskott att användas för finansiellt företagsstöd. Detta är mycket pengar i jämförelse med vad andra län får. Det finns således redan nu möjligheter att främja utvecklingen i glesbygdskommuner som Övertorneå, men jag vill ändå nämna två saker. Den pågående utredningen om det regionalpolitiska stödet till näringslivet skall behandla flera olika frågor som rör företagens utvecklingsmöjligheter. Bl. a. skall utredningen överväga om och i så fall på vilket sätt regionalpolitiskt stöd i större utsträckning än f. n. bör inriktas på att påverka investeringar i bl.a. marknadsföring och produktutveckling. Utredningens förslag skall redovisas i augusti 1984. Regeringen har i den proposition om industriell tillväxt och förnyelse som i går överlämnades till riksdagen redovisat förslag som berör bl.a. utvecklingsfondernas verksamhet. Nyckelområden som marknadsföring och produktutveckling behandlas där.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det är redan ganska allmänt känt att svensk industripolitik under statsrådet Petersons ledning varit framgångsrik. Tilltron till våra möjligheter växer. I vida kretsar andas man optimism. Anledningen till att jag ställt min fråga är emellertid att jag vill framhålla det synnerligen allvarsamma och krisartade arbetsmarknadsläget i östra Norrbotten, enkannerligen i Övertorneå kommun. Matarengi Skinnprodukter AB tvingas inom kort avveckla hela sin verksamhet. Det sker genom att det kommunala besvärsinstitutet använts optimalt. Det har lett till upprepade produktionsstopp. Det är stor oro bland de avskedade — män och kvinnor, familjeförsörjare med egna hus. I bygden talas om katastrofläge. Som det nu är finns inga alternativa arbeten. Ytterligare nedläggningar och indragningar aviseras inom såväl privat som offentlig sektor. Om inte snara insatser görs kan man i den lilla gränskommunen få en arbetslöshet på 15-20 96. Det är siffror som man inte känner till från modern tid. Mot bakgrund av det svåra läge som gränskommunen nu försatts i vill jag fråga statsrådet om inte Rhenbergsgruppen kunde få utvidgade direktiv eller ominte ett regionalt organ kunde få i uppdrag att föreslå åtgärder för fortsatt arbete och liv i denna gränsbygd. Husfabriken i Övertorneå, Nordkalotthus, startade som en s.k. AMS storarbetsplats och övertogs 1975 av John Mattson Byggnads AB. Nedläggningsbeskedet har chockat kommunens invånare i allmänhet och de anställda isynnerhet, särskilt som företaget för drygt ett år sedan, då ungefär hälften av de anställda fick gå, lovade tryggad framtid och garanterad anställning för de kvarvarande. Mycket tyder på att nedläggningen är en följd av att marknadsföring, produktutveckling och kundservice eftersatts. De sedan många år populära Nordkalotthusen har byggts av senvuxen gran och tall. Ju längre norrut man kommer i vårt land, desto saktare växer gran och tall. Årsringarna blir mindre och träet hållbarare. Det är omständigheter som inte nog har framhållits. Nordkalotthus har betecknats som kvalitetshus och överlägsna ur energisparsynpunkt. Internationell sakkunskap har uttryckt sin förvåning över att svenska exportörer inte utnyttjat sådana konkurrensfördelar i sin marknadsföring. Det sägs att den enda klart positiva trenden i Europas byggvärld just nu är uppgången i trähusbyggandet. En svensk marknadsföring av energisnåla kvalitetshus såsom Nordkalotthus är och förblir en framtidssatsning, ur många olika aspekter.
Herr talman! Jag känner väl till de mycket svåra problem som finns i Övertorneå kommun och som Kerstin Nilsson omnämner. Jag vill gärna säga att det inte är någon lätt situation för kommunen eller människorna där. Det är just mot bakgrund av den situation som Kerstin Nilsson här har beskrivit som regeringen har satsat extra medel på länsstyrelsen i Norrbottens län, så att länet kan arbeta med problemen i bl.a. Övertorneå kommun. Jag vet att representanter för länsstyrelsen så sent som i torsdags förra veckan besökte Övertorneå och gick igenom de aktuella problemen för att tillsammans med kommunen bearbeta de olika utvecklingsprojekt som finns och försöka finna olika finansieringsmöjligheter. Jag vet också att utvecklingsfonden i Norr botten erbjuder företagsservice av olika slag, vilket också kan vara finansiellt Nr 91 stöd för idéer och uppslag i Övertorneå kommun. Tisdagen den Jag hoppas därför att förekomsten av de extra insatser som vi har gjort på — & mars 1984 länsstyrelsen och utvecklingsfonden skall leda till att inte några utvecklings bara idéer i Övertorneå lämnas oprövade utan i stället leder till att Om sysselsättframgångsrika företag bildas. ningsskapande åt Jag vill också påminna Kerstin Nilsson om att man i glesbygdsdelegationen gärder i vissa gleshar anslagit pengar för kooperativ utveckling i Övertorneå kommun. bygdskommuner Satsningen på kooperationen är ju en del av Övertorneås kommunala framtidsprojekt. När det sedan gäller den fråga som Kerstin Nilsson riktade om marknadsföring och försäljning av glesbygdens produkter vill jag säga att glesbygdsdelegationen har varit inne på den saken i olika samarbetsprojekt — dock inte i Norrbotten. Jag kan väl uttrycka mig så här: Om det blir positiva erfarenheter av dessa samarbetsprojekt utgår jag ifrån att glesbygdsdelegationen också kan pröva sådana projekt på andra håll i Sverige än där man i dag har försöksverksamheter.
Herr talman! Det är så att skogsnäringen är huvudnäringen i Tornedalen, och när man talar om utveckling av näringslivet där ligger det mycket nära till hands att tänka på vidareförädling av skogsprodukter. Husbyggnadsproduktion, med det traditionella kunnande som finns inom berörd yrkeskår, är en sådan basindustri som vi har haft. Det har därför chockat många människor att det här privata företaget plötsligt lagt ner sin tillverkning. Under årens lopp har jag tagit upp frågor som rört Tornedalen, men i dag noterar jag med tillfredsställelse det svar som jag fått av industriministern och som gäller utvecklingsinsatser för den östra länsdelen. Jag ber att få tacka för det.
Herr talman! Får jag tillägga något som jag kanske borde ha sagt till Kerstin Nilsson i mitt förra inlägg, nämligen att statsrådet Mats Hellström avser att ta upp frågan om trähusproduktion och trähusexport liksom snickeriexport i en proposition om exportfrämjande åtgärder. I det program för vilket industridepartementet har gett statens industriverk pengar behandlas träindustrin alldeles speciellt. På det sättet kommer de frågor och problem som Kerstin Nilsson berörde att uppmärksammas också av statens industriverk.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra nedläggning av skogsmaskinstillverkningen vid Kockums i Söderhamn. Statsföretag har ansvaret för att verksamheten inom Statsföretagsgruppen bedrivs på ett effektivt sätt och är inriktad mot de mål som statsmakterna har angett. Kockums Industri AB, som ingår i Statsföretagsgruppen, tillverkar bl.a. skogsmaskiner i Söderhamn och Stensele. Kockums har under senare år haft en vikande försäljning av främst större avverkningsmaskiner. Enligt vad jag har erfarit har Kockums Industri AB kontakter med flera företag för att se om det finns förutsättningar för en strukturförändring inom skogsmaskinsbranschen. Oavsett om en sådan kommer till stånd eller inte kan sysselsättningen vid Kockums Industris division Skogsmaskiner i Söderhamn komma att påverkas negativt. I den mån uppkommande sysselsättningsproblem inte kan lösas inom Statsföretagsgruppen får de åtgärdas med sedvanliga arbetsmarknadspolitiska medel.